Herr talman! När jag nu blandar mig i den här interpellationsdebatten om persontrafiken på vissa sidolinjer till inlandsbanan så gör jag det av två skäl. Det första är att en av de här aktuella sidolinjerna, Forsmo-Hoting-banan, till stor del ligger inom min hemkommun Sollefteå, och jag vill betyga att inom denna kommun är folkopinionen stark för att persontrafiken på den här järnvägssträckan skall bibehållas. Det andra skälet är att järnvägstrafik i ordets fulla mening är av mycket stor betydelse för regionalpolitiken. Vad vi diskuterar är alltså innerst inne en viktig principiell fråga som gäller regionalpolitikens framtid i vårt land. En effektiv regionalpolitik ger möjligheter till utveckling av näringslivet och välfärden för människorna i hela landet. Den är också en förutsättning för utnyttjande av landets totala resurser och kommer därför alla till del. I regionalpolitiken utgör därför goda kommunikationer mellan alla delar av vårt land själva grundvalen. Kommunikationerna är en ofta förbisedd del i den infrastruktur som är nödvändig för att våra naturresurser skall kunna utnyttjas. Det är därför viktigt att även de mera glest befolkade delarna av vårt land får en rimlig kommunikationsstandard. Man skulle kunna likna vårt järnvägsnät vid människans blodomlopp. Stambanorna motsvarar kroppens pulsådror och vener. Vi vet ju att aortan och artärerna för blodet från hjärtat ut i kroppen och att venerna transporterar blodet tillbaka till hjärtat. Bibanorna motsvarar kroppens kapillärnät, som tar emot syre och näringsämnen och avger kolsyra som förs tillbaka till hjärta och lungor. Allt gagnar alltså helheten. Vilken läkare skulle väl föreslå att man kan undvara kapillärnätet? Kroppen skulle då inte fungera. Men vad är det som håller på att ske med bibanorna, kapillärnätet, i våra järnvägar? Halva funktionen är på väg att försvinna. Jag försäkrar att oron är stor i de bygder där jag bor, och förmodligen är den lika stor på andra håll. Man upplever detta som en amputation. Det låter sig visserligen sägas att godstrafiken blir kvar på Forsmo-Hoting banan, för att ta ett exempel. Men det företag som kan motta och avsända gods per järnväg men vars representanter inte kan resa ut per järnväg för att träffa sin kundkrets och inte kan ta emot kunder som vill resa per järnväg, lever bara ett halvt liv. I längden blir alltså situationen längs Forsmo-Hotingbanan därför försämrad om personatrafiken läggs ner. Kommunikationsminister Boström, som ju själv är en son av Norrland, känner säkert igen en hel del av de opinionsyttringar som jag här har framfört. Den här opinionen finns inom alla partier. Curt Boström har säkert mött den också i sitt eget parti. Därför vill jag, trots Curt Boströms försiktigt negativa inställning i debatten här i dag, ändå vädja till honom att ta sig tid att fundera ordentligt innan några förhastade beslut tas. När alla papper ligger på bordet, när helheten framtonar, tror jag att även Curt Boström kommer att finna att ett bibehållande av persontrafiken på bibanorna är det enda riktiga. Mitt råd till Curt Boström är därför: Tänk och tänk rätt!

Herr talman! Innan jag svarar på frågorna, vill jag något beröra det resonemang som båda talarna varit inne på när det gäller regionalpolitiken. Enligt min mening har alla trafikleder en klar regionalpolitisk betydelse. Inte minst när det gäller Norrlandslänen, dess.k. skogslänen, är det att konstatera att vi i mycket hög grad är beroende av en fungerande trafik. Nu är det ju så att regionalpolitik ofta knyts till någon form av näringspolitik. Därför vill jag gärna säga att järnvägen självklart måste ingå som en del i prövningen från samhällets sida, liksom också från näringslivets sida, när man avgör vilket transportsystem man skall välja för en utveckling av näringslivet inom skogslänen, något som de föregående talarna varit inne på. Vad vi i dag har att pröva gäller ingalunda godstrafiken. Jag vill än en gång påminna om dels de extrapengar som under några år har avsatts för Hoting-Forsmo-banan, dels de pengar som har anslagits till förberedelse för rälsbyte på bandelarna Arvidsjaur-Jörn och Storuman-Hällnäs. Jag är också medveten om att turismen är en betydelsefull näring. Jag har noterat — men bara i tidningar och i dag i inlägg här i kammaren — att man vid den här konferensen har pekat på att här finns mycket stora förutsättningar för att åstadkomma någonting på turismens område och att man då utgår ifrån att turistströmmen skulle kunna gå via järnväg. I det avseendet har jag, som jag nämner i mitt svar, vid kontakt med transportrådet fått klart för mig att man kommer att väga in denna aspekt i sitt arbete. Även om det har framförts betänkligheter mot transportrådet, inte bara av Claes Elmstedt i den tidigare debatten utan också av Sven Henricsson nu, är det ändock så att vi har möjligheter att själva gå in och påverka behandlingen av denna fråga. Det är ju inte så, Sven Henricsson, att transportrådet fattar de politiska besluten, utan det gör länshuvudmännen, och de leds av politiskt tillsatta personer som har ett mycket stort ansvar och som jag också vet tar ett stort ansvar för att uppnå den målsättning som man har satt, nämligen att kunna svara för en fungerande kollektivtrafik. Sven Henricsson tog också upp frågan om det extra bidraget för busstrafik. Det bidraget skall utgå under fem år för att mildra länshuvudmännens övergångsproblem. Skulle man välja järnvägstrafik för personbefordran finns däremot det delade betalningsansvaret kvar. Där finns ingen tidsgräns. Sven Henricsson ställde en direkt fråga om Hoting-Forsmo. Egentligen skulle jag kunna hänvisa till debatten den 5 maj, där Sven Henricsson redovisade ökningen av persontrafiken på Hoting-Forsmo-banan. Rune Johansson, som då var utskottets talesman, höll med om att flertalet av det fåtal resenärer som trafikerade banan Hoting-Forsmo är interregionala resenärer. Det är möjligt att detta får betydelse för den prövning som transportrådet skall göra. Transportrådet har en medlande och förmedlande uppgift och får kanske så småningom ta ställning till det förhållandet att Hoting-Forsmo-banan har interregionala resenärer. Sven-Erik Nordin var också inne på regionalpolitiken. Jag är inte främmande för dess betydelse. Jag vet också att en grundförutsättning för en fungerande regionalpolitik är ett fungerande trafiknät.

Om jag inte minns fel var det de som sade att det inte var nödvändigt. Man hänvisade till att vi har ett alternativ, nämligen järnvägen Hoting-Forsmo. I dag tror jag vi kan konstatera att man beklagligt nog inte klarar uttaget av virkesråvara inom det här området därför att man inte har de vägar som erfordras. Det är beklagligt att man inte har den framförhållning som är nödvändig för att klara inte bara regionalpolitiken utan något som är betydligt viktigare — att kunna tillgodogöra sig de tillgångar som exempelvis virkesråvaran utgör. Om bibanorna kunde jämföras med vissa delar av blodomloppet och om blodet skulle vara den persontrafikintensitet som vi har på dessa banor, då står det illa till med patienten. Det är ungefär 1 26 av den totala persontrafiken hos SJ som ligger på dessa banor. Därför är vi tvungna att vända oss till huvudmännen och säga: Pröva vilken form av persontrafik ni vill ha! Skall SJ svara för den, skall den gå via buss, taxi eller något annat alternativ som är till gagn för människorna och som samtidigt ger oss kollektivtrafik till rimliga kostnader? Ty detta kan i sin tur skapa förutsättningar för oss att förstärka kollektivtrafiken på annat håll. Det är detta det är fråga om. I det läget är det viktigt att vi väger in alla uppfattningar och alla nyheter som kommer fram under den tid då vi bereder ärendet.

Herr talman! Det är inte min avsikt att dra upp en stor regionalpolitisk debatt, men kommunikationerna spelar en väldigt stor roll för regionalpolitiken. som faller på dessa banor. Jag vill ifrågasätta den siffra han nämnde, 1 90. På de tåg som går från de större städerna i Norrland kommer en stor andel av resenärerna från inlandsbanan och andra sidobanor. Man måste se på de totala flödena. Jag erinrar mig handelsmannen som räknade på om det verkligen bar sig att sälja mjölk, för det var så höga kostnader för den försäljningen. Men när han tänkte närmare efter kom han underfund med att om han slutade med mjölken skulle han inte kunna sälja de andra varorna heller. Folk gick till butiken för att där fanns mjölk att köpa, och då köpte de också andra varor. Samma sak gäller naturligtvis järnvägen, som har olika frekvens i resande på olika leder. Tåget kan inte vara fullt från A till B. Många resande stiger kanske på i A och stiger av utefter vägen. Men man kan inte sluta framföra tåget på det ställe där man har så få resenärer att det inte bär sig. Det skulle rubba hela idén med tåget. Man har naturligtvis få resenärer från början, efter hand får man fler och fler och till slut är tåget utnyttjat till full kapacitet. Man måste se dynamiskt på detta. Jag skall kommentera detta med inlandsbanans tvärbanor och de satsningar som regeringen har beslutat om för t.ex. Storuman-Hällnäs och Arvidsjaur-Jörn. Jag är glad över att regeringen har kommit på andra tankar. I fjol när förslaget lades fram var man obenägen att satsa fastän det fanns klara förslag om t.ex. Västerbottenpaketet. Nu är detta en god början, och vi skall hoppas att man inser att det är en riktig satsning att utveckla infrastrukturen i Norrlandsregionen. I all klagolåt om Norrland finns det en farlig tendens att se Norrland som några ruckliga hölador som står i ett snölandskap, i synnerhet i Norrlands inland. Vi får inte glömma bort att trots allt finns det fortfarande en viss positiv tendens också. Här har skett någonting. Man har en viss industrialisering, man har fått en del sågverksrörelser och rörelser baserade på träförädling. Man har också mekaniska industrier. Det har hänt någonting. Jag skulle önska att flera av de politiker som nu har sin verksamhet i södra Sverige tog en tur med inlandsbanan till ort och ställe och besökte de relativt stora platser som finns där, så att de fick se vilken infrastruktur som där finns både när det gäller vägar och när det gäller undervisning och service, och kunde konstatera: Här är ju en positiv trend i denna landsända! Låt oss också se detta! Då förstår vi hur viktigt det är att haka på denna positiva trend och ge den möjligheter till ytterligare utveckling. Vi får inte kasta yxan i sjön, utan vi måste alla hjälpas åt att utveckla denna landsända. Men då måste vi också försöka vinna förståelse bland tongivande politiker och andra instanser för att det är möjligt — och riktigt — att utveckla den för att bevara den; annars är risken stor för att den faller för ett nytt ödesmål. Och det kan ju inte vårt land vara betjänt av. Inte minst är detta fallet när det gäller att exploatera de enorma resurser som finns. Vilka människor skall göra detta, om vi inte skapar möjligheter för dem som bor kvar och om vi inte behåller t.ex. möjligheterna till tågresor? Vilka skall då bo kvar, trivas och jobba och ta reda på de resurser som ändå finns i denna rika landsända?

Herr talman! Det var mycket bra av kommunikationsminister Boström att ta upp historien om flottningen på Ångermanälven. Jag minns den debatten mycket väl, eftersom vi båda då kämpade på samma sida om barrikaden. Då var läget det att man stod inför ett problem som det var svårt att hitta den rätta lösningen på. Det sades att berörda parter måste få mera tid på sig för att så småningom kunna fatta ett riktigt beslut. Med litet lobbyverksamhet, av Curt Boström i sin grupp och av mig i min, lyckades vi den gången köra över trafikutskottet och driva fram en slutlig och noggrann utredning om flottningens vara eller icke vara. Visserligen kunde inte riksdagen tvinga fram flottning, men den kunde i alla fall ge anvisningar om huruvida det fanns andra utvägar. Här har vi en parallell. Man känner tveksamhet beträffande särpräglade ekonomiska förutsättningar för hur beslutet skall tas och behöver dessutom mera tid på sig. Och visst har vi ett komplicerat problem: bidraget till busstrafiken som länshuvudmännen får lindrar sannerligen inte deras problem, utan det komplicerar i stället problemet, eftersom det gör det ännu svårare för dem att välja mellan järnvägsoch busstrafik. Det hår varit fördelaktigare bidrag till busstrafiken än till järnvägstrafiken. Därför ställs huvudmännen för länstrafiken inför ett svårt val t.ex. beträffande Forsmo-Hoting-banan, som är 121 km lång — om vi säger att den börjar i Långsele är den 135 km. Med buss är sträckan 163 km lång. Bussresan blir alltså längre — sträckan är längre. Det tar mer tid att åka den och det kräver större energiförbrukning. Undra på att länshuvudmännen i Västernorrland kliar sig i huvudet när de skall välja i den situationen. Detta pekar egentligen bara i en riktning, som redan har nämnts här i dag, nämligen att det var ett olyckligt beslut som fattades den 5 maj i år när riksdagen inte gav större subventioner till järnvägstrafiken. Allra sist! Jag säger ingenting om att Curt Boström inte har läst på anatomin ordentligt — och jag kräver inte heller att han huvudstupa skall lämna viktiga regeringsbestyr för att läsa anatomi. Det är dessutom inte nödvändigt att blodet skall flyta lika hastigt i den yttersta fingertoppen som det gör i trakten av hjärtat — men det vore viktigt om Curt Boström verkligen kände med hjärtat för inlandsbanan och dess bibanor.
Herr talman! Hela diskussionen utgår från persontrafikens vara eller icke vara. Man knyter det till att persontrafiken över järnväg är det enda alternativ som finns. Jag tror emellertid att det ligger en fara i detta. Vad länshuvudmännen har att göra är att ta ställning till om den fortsatta persontrafiken skall ske via järnväg eller via buss eller om det finns något annat alternativ. De kommer med stor sannolikhet att ta hänsyn till dem som bor utmed den sträcka det gäller. Boendet har förändrats oerhört mycket under en följd av decennier. Jag känner till förhållandena uppe i mitt eget hemlän, där människorna för att kunna utnyttja kollektivtrafiken är tvungna att välja buss. Tåget går som känt är på räls och ger sig ju inte ut i den nya bebyggelse som nu finns, och därmed = Nr 18 utesluts grupper som rimligtvis också har rätt att betjäna sig av kollektivtrafik Måndagen den frön tägeratik. 7november 1983 Att vi från regeringens sida skulle ha ändrat uppfattning med hänsyn till Västerbottenspaketet är fel, Sven Henricsson. Den insats det gäller hade jagi Om persontrafiken tankarna redan vilde silltälle då regeringen lade fram några av sina förslag på vissa sidolinjer till extrainsatser för sysselsättning, men då var inte projekteringen klar, — till inlandsbanan varför det inte gick att lägga ut pengarna då, men i det här läget har det efter våra påstötningar varit möjligt. Jag håller med om det som Sven Henricsson sade om Norrland och dess inland och att det finns en positiv trend där. Också jag känner när jag är hemmavid att människorna ute i skogslänen är beredda att göra insatser för att utveckla sitt eget län. Självfallet skall vi ställa upp bakom det. Vi skall se till att förutsättningar skapas för en industriell utveckling och för att ta vara på de resurser som finns oavsett om det gäller inlandet eller kustlandet. Till det hör att vi naturligtvis också är tvungna att hjälpa till att göra satsningar på infrastrukturen för att göra det möjligt att använda ett transportsystem som är till gagn för denna industriutveckling och som ger den ökad konkurrenskraft. Därvid är vi nog tvungna att se över alla transportmetoder, såsom att undersöka om järnväg är det riktiga i vissa avseenden, om kanske vägförbindelser eller sjöfart är bäst i andra fall. Vi får se över vilka förutsättningar som krävs för de olika delarna av vårt land för att investera i en infrastruktur, till gagn för en industriutveckling. Det extra bussbidraget är begränsat till fem år, Sven-Erik Nordin. Det delade betalningsansvaret, som vi föreslog och som riksdagen biföll, kommer att finnas kvar. Staten/SJ står för sin del — det är i princip den fasta delen — och länshuvudmännen måste stå för de rörliga kostnaderna. Däremot är bussbidragen begränsade till fem år. De utgår för att man skall kunna klara den omställning som det innebär att man väljer buss i stället för tåg. Gör inte detta till en fråga om huruvida man därigenom ställer någon människa utan möjlighet att välja! Länshuvudmännen har sitt speciella ansvar när det gäller att välja trafikmetod. Om vi handlar så gör vi dem en mycket stor orätt. De har givits detta ansvar, och de är beredda att ta det, men de måste också få pröva dessa frågor utifrån de riktiga förutsättningarna för att kunna fatta beslut till gagn för de människor som de har ansvar för.
Herr talman! Beträffande frågan om regeringens satsning på järnvägen i Västerbotten mellan Storuman och Hällnäs, sade Curt Boström att han hade för sig att denna satsning inte var planerad och projekterad. Men denna satsning finns med i SJ:s program. SJ har gått igenom det här med sin tekniska avdelning och hade planer på att restaurera banan i enlighet med det här Västerbottenpaketet som fackföreningarna sedan hakade på. Jag är mycket förvånad över att projekteringen, som då fanns färdig — det var bara att trycka på knappen — inte fanns färdig också när man skrev propositionen. Enligt de uppgifter jag har var detta fallet. Man tyckte, i varje 27 fall från fackets sida, att det var märkligt att detta inte kunde ske i samband med budgetpropositionen som lades fram i samband med behandlingen av hela trafikfrågan. När jag sammanfattar tankegångarna här är jag ganska nöjd med debatten. När kommunikationsministern säger att han skall beakta förhållandet att det är fråga om interregionala resor på en bandel, tycker jag att det är ett bra yttrande. Från SJ:s sida har man sagt att man utgår från att interregionalt resande är ett sådant resande där man kan pröva att behålla trafiken som riksnätstrafik. Man har värderat det på ett sådant sätt, och det torde väl vara riktigt. SJ anser också att det interregionala resandet ingår i dess uppgifter. Jag är alltså nöjd med den värdering som här har gjorts och hoppas att det innebär ett fall framåt. Jag kan f. ö. instämma i vad Curt Boström sade om att det har skett en viss förändring i boendestrukturen i Norrlands inland. Självfallet måste man medge att många byar och samhällen inte kan lita enbart till järnvägen när det gäller att få kommunikationer. Här måste ju bussar, taxibilar och järnväg komplettera varandra i ett mönster som är ändamålsenligt.

Herr talman! Jag vill meddela att svaret på Stig Josefsons interpellation om ändrade regler för resor till och från arbetet med egen bil kommer att lämnas måndagen den 14 november efter överenskommelse med interpellanten.

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig vilken betydelse jag tillmäter remissinstansernas synpunkter vid utformningen av regeringens proposition om kollektiva löntagarfonder. Svaret på Lars Tobissons fråga finns redovisat i den lagrådsremiss om löntagarfonder som regeringen överlämnade till lagrådet den 13 oktober. Jag skall därför här begränsa mig till vissa övergripande anmärkningar. Man kan grovt indela remissinstansernas synpunkter på de tre betänkanden som legat till grund för regeringens löntagarfondsförslag i tre kategorier. För det första framför många remissinstanser mer eller mindre utförligt sin allmänna och principiella inställning i löntagarfondsfrågan. Dessa redogörelser innehåller i princip ingenting nytt i förhållande till de senaste årens debatt i denna fråga. De utgår i allt väsentligt från tidigare kända ståndpunkter, och de har ej föranlett regeringen att förändra sin grundläggande uppfattning att en löntagarfondsreform är en nödvändig del av regeringens politik för att återföra Sveriges ekonomi till en balans som präglas av rättvisa och stabilitet. För det andra finns i remissvaren synpunkter på huvuddragen i det föreslagna löntagarfondssystemets uppbyggnad. Det gäller fondernas anknytning till ATP-systemet, antalet fondstyrelser, avkastningskravets konstruktion, den sjuåriga uppbyggnadsperioden och liknande frågor. I dessa avseenden redovisar remissinstanserna relativt få kritiska synpunkter, och de synes alltså i allt väsentligt ha godtagit den föreslagna konstruktionen. För det tredje innehåller remissvaren en lång rad synpunkter på den tekniska utformningen av löntagarfonderna. Många av dessa synpunkter har också föranlett förändringar, tillägg och preciseringar jämfört med de förslag som de tre remissbehandlade betänkandena innehöll.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Remisstiden för löntagarfondsförslaget utgick den 5 oktober. Redan dagen därpå, den 6 oktober, var regeringen klar att fatta beslut om lagrådsremiss av propositionen. Det vittnar om en anmärkningsvärd snabbhet att man på en natt hann sammanställa och begrunda alla remissynpunkter —detta så mycket mer som flera yttranden över huvud taget inte hade kommit departementet till handa. Låt mig ge ett exempel! Riksgäldsfullmäktige, där jag är ledamot, skulle vid sammanträde den 6 oktober fastställa sitt yttrande. När vi kom till sammanträdet förelåg inget förslag. Den socialdemokratiska majoriteten kunde inte på egen hand utforma ett ställningstagande utan måste begära en veckas anstånd för att få fram ett underlag, förmodligen från finansministerns omedelbara närhet i kanslihuset. Utlåtandet kunde därmed inte avges förrän den 13 oktober, då med en reservation från den borgerliga sidan. Långt dessförinnan hade alltså regeringen färdigställt sitt förslag till lagrådet, vilket finansministern hänvisade till. I texten finns inte många hänvisningar till remissinstanserna. De som görs är av svepande och uppenbart missvisande karaktär. Av alla remissyttranden är det endast ett som helhjärtat sluter upp bakom fonderna — det som kommer från LO. Delade från politiska utgångspunkter är en majoritet och en minoritet i två yttranden, nämligen dem från fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret. Minst 16 yttranden svarar klart och entydigt nej på principfrågan om löntagarfonder enligt den föreslagna modellen skall införas. Övriga avstår från att anföra någon mening i denna sak. Löntagarnas organisationer är alltså splittrade. LO är för, TCO tar inte ställning och SACO/SR är emot. På motståndarsidan finns vidare samtliga näringslivsorganisationer, LRF, Aktiespararna och riksförsäkringsverket. Denna skeva fördelning ger anledning till frågan: Hur kan finansministern anse att han tar hänsyn till remissynpunkterna, när han ändå förordar införandet av kollektiva löntagarfonder? Det kan väl aldrig vara fel att den principiella kritiken har anförts under längre tid och således är genomtänkt. Kanske finansministern aldrig gav sig tid att studera remissvaren. Det skulle förklara omdömen av en karaktär som det vimlar av i lagrådsremissen. Jag citerar vad finansministern själv skriver: ”Remissinstanserna har i allmänhet inte framfört några principiella invändningar mot den föreslagna utformningen av ett vinstdelningssystem.” Menar verkligen Kjell-Olof Feldt att den här typen av uttalanden ger en rättvisande bild av remissopinionen? Är de fondkritiska svaren inte ens värda att räknas i remissammanställningen?
Herr talman! Låt mig först klargöra att beslutet om lagrådsremissen protokollfördes den 6 oktober — det är riktigt. Men den offentliggjordes och var alltså färdigställd först den 13 oktober. Vi hade alltså närmare en vecka på oss att ta hänsyn också till de remissvar som kom in den 5 oktober. Att sedan vissa myndigheter av olika skäl kom in med sina remissvar efter det att remisstiden gått ut kan jag faktiskt inte ta ansvaret för. Den andra fråga som Lars Tobisson ställde gällde de synpunkter på vinstdelningen som framfördes i remissvaren. Jag läste ett stort antal av dem mycket ingående för att se vilka synpunkter som gällde utformningen av vinstdelningen. Jag hittade mycket få sådana synpunkter. Däremot redovisas mycket klart i lagrådsremissen inställningen hos de remissinstanser som Lars Tobisson hänvisar till avstyrkte hela förslaget och över huvud taget inte ville diskutera det. Det var i själva verket så, herr talman, att många remissinstanser, som hade denna doktrinärt givna inställning mot hela förslaget om löntagarfonder, inte vågade diskutera dess sakliga innehåll. Det har tyvärr präglat hela debatten om löntagarfonder att man från motståndarhåll försöker föra sakfrågorna åt sidan för i stället föra sin doktrinära debatt.

Herr talman! Jag vill säga till finansministern att man ju inte kan försvara ett skrivsätt av det generaliserande slag som har använts i propositionen med att motståndarna till fonder har låst sig vid en ståndpunkt. Trots allt har de denna sin ståndpunkt. Jag kan ge ytterligare ett exempel på ett verkligt missledande skrivsätt, där man säger: ”Remissinstanserna har genomgående varit positiva till den föreslagna placeringsinriktningen .” Detta kan uppenbarligen inte vara sant, eftersom minst 16 remissinstanser har sagt nej till att över huvud taget ge fonderna möjligheter till aktieköp. Det är inte bara jag som förundras över regeringens sätt att handlägga fondfrågan och behandla remissinstanserna.

Från början har det stått klart att endast en ståndpunkt skulle räknas: LO:s. Det är på order därifrån som regeringen driver igenom en övergång till ett nytt ekonomiskt system trots motstånd från en enad borgerlig opposition, ett enigt näringsliv och ett övervägande flertal bland medborgarna. Denna likgiltighet, närmast förakt, för människors oro kom till uttryck i behandlingen av 4-oktobermanifestationens ledning i fredags. Statsminister Palme ville inte ta emot för en dryg månad sedan. Han ställde upp för att höra motståndarnas åsikter först sedan regeringen i ett extra sammanträde fattat beslut om proposition till riksdagen. Detta påminner mig om rovdjurets lek med ett byte, vars öde redan är beseglat. Håller finansministern med om att förfaringssättet riskerar att bli mönsterbildande i det Fondsverige där makten i näringslivet är koncentrerad i fackets händer?
Herr talman! Jag tycker faktiskt att Lars Tobissons våldsamma utfall och bombastiska bildspråk bekräftar det jag sade: Ni är inte intresserade av någon debatt i själva sakfrågan. Ni är ute för att föra doktrinära synpunkter till torgs och driva er propaganda vidare. Jag finner därför underlaget för ett sakligt meningsutbyte oss emellan skäligen magert. Men för att Lars Tobissons hänvisning till lagrådet inte skall föranleda något missförstånd kanske jag får upplysa kammaren om att lagrådet tillstyrker förslaget om löntagarfonder, i den meningen att man icke finner det strida mot grundlag och internationella förpliktelser och att man i övrigt finner konstruktionen godtagbar. Det är ett långt väsentligare resultat av lagrådets behandling än diskussionen om remisstidens längd, som ändå var tre månader, efter tio års intensivt utredande och debatterande.
Herr talman! Låt mig först säga att vi visst är intresserade av sakfrågan. Jag har varit med om att diskutera sakfrågan löntagarfonder i bortåt tio år nu. Men vad vi i dag i denna frågedebatt skall behandla är sättet att hantera remissinstanserna. Då är det riktigt att lagrådet inte har funnit anledning att utifrån juridiska synpunkter invända. Desto mera anmärkningsvärt är att lagrådet lämnar det omdöme som jag tidigare citerade om sättet att sköta remissförfarandet. Det vi nu skall klargöra är alltså inte om remisstiden var tillräckligt lång, utan det sätt på vilket regeringen har tagit hänsyn till synpunkter som har anförts av kritiska remissinstanser. Jag upprepar det jag sade tidigare, att dessa synpunkter tydligen inte ens ansetts värda att räknas, utan man har helt bortsett från dem och säger att remissinstanserna genomgående har tillstyrkt olika delar av förslaget.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat civilministern om det förhållandet att en snabbare löneoch prisstegringstakt kan medföra färre jobb ger regeringen anledning att ompröva den vid årsskiftet genomförda höjningen av den allmänna löneavgiften liksom den planerade höjningen av arbetsgivaravgifterna i samband med införandet av löntagarfonder. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall besvara frågan. För det första vill jag klargöra att de totala arbetsgivaravgifterna inte kommer att öka den 1 januari 1984. De förändringar som med regeringens förslag är aktuella är att den allmänna löneavgiften sänks med en procentenhet och att ATP-avgiften höjs med fyra tiondels procentenheter, varav två tiondels procentenheter på grund av löntagarfonderna. Totalt kommer avgiftsuttaget således att minska med sex tiondels procent. För det andra vill jag framhålla att regeringens politik för att sanera den svenska ekonomin är inriktad på att bryta den höga inflationstakt som har rått i vårt land det senaste decenniet för att därigenom säkra näringslivets expansion och förbättra sysselsättningsläget. Löntagarfonderna är ett viktigt led i denna politik genom de positiva effekter de får på utvecklingen av lönekostnaderna. Den mindre höjningen av arbetsgivaravgifterna i samband med införandet av löntagarfonderna kommer därmed inte att öka inflationen utan ingår som en del i en politik för att dämpa inflationen. För det tredje vill jag framhålla att det i dag inte finns något utrymme för att sänka avgiftsuttaget ytterligare. Budgetunderskottet är stort och innebär betydande påfrestningar för ekonomin. Att späda på det med ytterligare över 6 miljarder kronor — vilket skulle bli följden om den allmänna löneavgiften slopades — anser jag vara oansvarigt. Mot denna bakgrund finns ingen anledning att ompröva avgiftssatserna för nästa år. Därmed anser jag mig även ha besvarat Gunnar Hökmarks andra fråga. Löntagarfonderna kommer inte som Gunnar Hökmark förutsätter att öka arbetslösheten utan ingår tvärtom som ett led i regeringens politik för att öka sysselsättningen och dämpa arbetslösheten.

Fru talman! Jag ställde ursprungligen min fråga till civilministern på grund av ett uttalande av honom om att 1 26 ökning av lönesumman skulle öka antalet arbetslösa med 15 000-20 000. Vi kan konstatera att vi i Sverige i dag har den högsta arbetslösheten sedan man började mäta den på det sätt man gör i dag. Samtidigt kan vi konstatera att regeringen under den tid den suttit vid makten har höjt den allmänna arbetsgivaravgiften och andra avgifter med drygt 3 920. Civilministerns uttalande var anmärkningsvärt dels på grund av att vi nu har en högre arbetslöshet än någonsin, dels på grund av att regeringen kraftigt har höjt arbetsgivaravgifterna. Civilministerns uttalande var intressant också med tanke på att det kunde ses som ett tecken på ett nytänkande inom regeringen, nämligen att regeringen inser att arbetslösheten inte kan bekämpas särskilt bra genom ständigt ökade arbetsgivaravgifter. Finansministern håller inte med mig om denna tolkning, trots att ett motsvarande resonemang antyds i den besparingsproposition som lades fram nyligen. Han hävdar i stället att arbetsgivaravgiften kommer att sänkas vid årsskiftet. Jag vill därför fråga: Är detta ett uttryck för att även finansministern anser att höjda arbetsgivaravgifter slår undan jobb? Dessutom är det ju den tillfälliga höjningen av arbetsgivaravgiften som skall tas bort vid årsskiftet. Sett över en längre period har regeringen faktiskt höjt arbetsgivaravgifterna med drygt 3,1 Zo. Jag skulle mot den bakgrunden vilja ställa ytterligare en fråga: Om 1 426 höjning av arbetsgivaravgifter innebär att man slår undan 15 000-20 000 nya jobb, hur många jobb slår då 3 76 höjning av arbetsgivaravgiften ut? Jag frågar bl.a. med tanke på att antalet unga som är arbetslösa i dag är ca 70 000, ungefär motsvarande det antal jobb som jag vill påstå att höjningen av arbetsgivaravgiften har slagit ut. Dessutom vill jag ställa frågan: Har den avräkning som finansministern åberopat någonsin gett till resultat att man fått lägre lönehöjningar?

Fru talman! För det första: Rätt skall vara rätt — den höjning av arbetsgivaravgiften den 1 januari 1983 som Gunnar Hökmark nu refererar till beslöts av riksdagen våren 1982, då riksdagen fortfarande hade borgerlig majoritet. Beslutet fattades av den socialdemokratiska riksdagsgruppen och av folkpartiets och centerpartiets riksdagsgrupper. Slarva inte för mycket med orden, Gunnar Hökmark, och säg inte att det var den socialdemokratiska regeringen som höjde arbetsgivaravgiften! Höjningen ingick som ett led i uppgörelsen om skattereformen. För det andra: När civilministern berörde kostnadsutvecklingen på lönesidan hänförde han sig uttryckligen till läget för kommuner och landsting. Regeringens linje är nu att hålla nere alla kostnadsökningar i ekonomin. Det är alldeles riktigt att om kostnaderna stiger mer än produktiviteten så riskerar vi att få inflation; vi riskerar att få ett försämrat konkurrensläge och att därmed skapa ökad arbetslöshet. Detta enkla samband har aldrig förnekats av någon. Men om det är så att man genom att sänka arbetsgivaravgiften, om det nu är den moderata linjen, ökar budgetunderskottet med 6 miljarder ovanpå alla de miljarder som era borgerliga regeringar totat ihop under de gångna åren, kommer det antagligen att skapa ännu mer inflation och ännu större problem för sysselsättningen än om vi bibehåller avgiftsuttaget på nuvarande nivå.
Fru talman! Det är ju så att det är regeringen som har ökat budgetunderskottet, bl.a. genom att med massiva miljardsatsningar strö ut pengar till arbetsmarknadsstyrelsen, och det har man finansierat genom att höja arbetsgivaravgiften. Det som finansministern påpekar och som gäller för stat och kommun gäller ju rimligen också för näringslivet. Tror inte finansministern att ökade lönekostnader är ett dåligt sätt att bekämpa arbetslösheten? Vore det inte bättre att bekämpa arbetslösheten genom att satsa på lägre lönekostnader i stället för att genomföra åtskilliga mångmiljardprojekt, som skapar konstlade jobb och beredskapsarbeten med en högst begränsad varaktighet? Det skulle vara välgörande om regeringen inte bara erkände att höjda lönekostnader skapar arbetslöshet utan att man också gjorde någonting åt dem. Det vore ett uttryck för ett rejält nytänkande, som skulle kunna bekämpa arbetslösheten. Som det nu är verkar det som om regeringen kommer att gå på, fortsätta att höja skatter, fortsätta att höja arbetsgivaravgifter. Det är ju detta man gör också fr.o.m. den 1 januari 1984. Man tar visserligen bort den tillfälliga arbetsgivaravgiften, men totalt sett höjer man arbetsgivaravgifterna, bl.a. för att finansiera mångmiljardsatsningar på AMS.
Regeringsrätten har nu avgjort frågan om beskattningen av de s.k. likvidlånekontona i samband med Vänerskogs konkurs. Beslutet innebär att skogsägarna är skyldiga att betala både mervärdeskatt och inkomstskatt för likvider som de i realiteten aldrig disponerat. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder så att drabbade skogsägare gottgöres och så att inte en liknande situation upprepas?

Fru talman! Ove Eriksson har frågat jordbruksministern om han — mot bakgrund av att skogsägare blivit skyldiga att betala både mervärdeskatt och : inkomstskatt för likvider som de i realiteten aldrig disponerat — är beredd att vidta åtgärder så att drabbade skogsägare gottgörs och att inte en liknande situation upprepas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bertil Jonasson har frågat mig om regeringen avser att genomföra sådana ändringar i skattelagstiftningen att de drabbade i ”Vänerskogskonkursen” ges möjlighet till skatteavdrag för förlusterna. Jag besvarar frågan och interpellationen i ett sammanhang. Genom en dom för några månader sedan har regeringsrätten förklarat att förluster, som medlemmar i Vänerskog åsamkats på s.k. likvidlån, inte är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. Förlusterna har sålunda ansetts utgöra kapitalförluster. Domen innebär, som Ove Eriksson och Bertil Jonasson framhållit, att berörda skogsägare träffas av inkomstskatt och mervärdeskatt för virkesleveranser som de i realiteten inte fått betalning för. Jag kan medge att den lagstiftning, som regeringsrätten tillämpat, fått olyckliga konsekvenser i Vänerskogsfallen. Att från statsmakternas sida i efterhand — genom retroaktiv lagstiftning eller på annat sätt — kompensera skogsägarna för förlusterna bör dock enligt min mening inte komma i fråga. Nr 18 En sådan åtgärd innebär i realiteten att regering och riksdag korrigerar ett Måndagen den domslut som tillkommit i laga ordning. Den uppdelning mellan lagstiftande — 7 november 1983 och dömande verksamhet som regeringsformen bygger på skulle därigenom luckras upp med svåröverskådliga följder. Jag vill också nämna att något Om vissa ingripande av det slag som Ove Eriksson och Bertil Jonasson efterlyser mig skattelindringar för veterligt inte förekommit tidigare. delägare i Vad gäller risken för ett upprepande av Vänerskogsfallen vill jag erinra om Vänerskog att den skattemässiga behandlingen av kapitalförluster ändrats genom lagstiftning år 1981 . Genom de nya reglerna, som tillämpas fr.o.m. 1984 års taxering, har kapitalförlustbegreppets tillämpningsområde inskränkts. Min bedömning är att förluster av de slag som drabbat medlemmarna i Vänerskog är avdragsgilla enligt de regler som gäller i dag. Något ingripande med sikte på framtiden synes därför inte behövligt.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Men svaret gör mig djupt upprörd. Jag har vid flera tillfällen tagit upp det här spörsmålet för att få en rättvis lösning av en fråga som är mycket svår för många människor. Uppriktigt sagt känner jag en mycket stark vrede över det besked som vi nyss har fått, och jag vet att denna vrede delas av ett mycket stort antal människor i Värmland, Bohuslän, Västergötland och Närke. Det är människor som drabbas mycket orättfärdigt av följderna av Vänerskogskonkursen. Denna konkurs har inneburit att man inte bara har sett sina innestående leveransfordringar gå förlorade utan också att man tvingas betala inkomstskatt, sociala avgifter och mervärdeskatt på pengar som man över huvud taget aldrig har hållit i sin hand. Själva det grundläggande faktum att behöva betala skatt för en inkomst som man inte har erhållit är något helt orimligt. Jag delar alltså dessa människors ilska, och den blir inte mindre av det man kunnat läsa i tidningarna och höra i radio och TV under sista tiden. Där har man redovisat att det finns personer med miljoninkomster och miljonförmögenheter som inte har betalat mer än 10 96 av sina inkomster i skatt. Förhållandet är alltså att den som inga pengar fått och som har ingen eller liten förmögenhet skall betala höga skatter, medan den som har både höga inkomster och stor förmögenhet klarar sig undan med ingen eller mycket liten skattebelastning. Jag har full förståelse för om människor tycker att detta är djupt orättfärdigt. Finansministern anför i sitt svar att han inte vill tillgripa retroaktiv lagstiftning och att en korrigering av ett domslut som tillkommit i laga ordning skulle kunna få svåröverskådliga följder. Jag kan inte dela denna bedömning. Retroaktiv lagstiftning är förbjuden när det gäller en förändring som är betungande för medborgarna. Men när det gäller en retroaktiv lagstiftning som skulle minska skattebelastningen är det annorlunda. Och det är just det som det här gäller. Jag skulle vilja dra en parallell. Enligt vad jag erfarit stadgas det i lagen om införande av brottsbalken att om, när dom skall meddelas i ett mål, ett 35 lindrigare straff är stadgat än när brottet begicks, skall det lindrigare straffet åsättas. Om man överför detta på Vänerskogskonkursen, kommer man fram till följande: En ny lag gäller nu beträffande bedömningen av kapitalförluster som har anknytning till rörelsedrift. Enligt finansministerns bedömning skulle förluster av det slag som medlemmarna i Vänerskog drabbats av vara avdragsgilla enligt de regler som gäller i dag. Enligt min uppfattning borde det då vara självklart att också tillämpa de nya reglerna för ett gammalt fall som ligger så nära i tiden. Alla lagar som vi stiftar här i riksdagen är inte av allra högsta kvalitet — det visar sig när de skall tillämpas i praktiken. Ett exempel utgörs av reglerna om bilavdrag för resor i tjänsten. Den lag som gällde när Vänerskogskonkursen inträffade var uppenbarligen inte heller särskilt bra. Det var förmodligen därför som den ändrades. Jag anser därför att det inte är orimligt att vi här i riksdagen skall kunna erkänna detta förhållande och då försöka rätta till detta misstag i efterhand. Jag är helt övertygad om att medborgarna delar denna min uppfattning.

Kan man egentligen tänka sig något mera orimligt än att som finansministern säga nej till en rättelse då omständigheterna är så självklara? Här måste regeringen enligt min mening göra någonting. Det skulle inte förvåna mig om den här frågan kommer att drivas till Europarådet i Strasbourg, med hänvisning till de mänskliga rättigheterna. Jag är inte övertygad om att man där kommer fram till samma resultat som regeringen. Nej, herr finansminister, pröva om den här frågan och lägg fram ett förslag som ger en rättvis behandling av människor i ett svårt läge! Det är väl det minsta man kan begära.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

Dessutom fick LRF vid en uppvaktning hos finansministern så sent som den 28 augusti i år förhoppningar om en positiv lösning trots regeringsrättens utslag. Dessa förhoppningar är nu grusade i och med finansministerns kategoriska svar. Det är kanske inte så lätt att argumentera emot detta hans ställningstagande. Grundlagarna måste ju gälla, och principiellt är alla emot en retroaktiv lagstiftning. Men nu håller man ju på att luckra upp den lag som gällde om bilavdrag, och då borde man = Nr 18 kanske kunna fundera också här. å Måndagen den Svaret måste i alla händelser utlösa en stark bitterhet hos alla berörda som 7 november 1983 förlorat tusentals, tiotusentals och i några fall t.o.m. hundratusentals SA led Z Om vissa Regeringsrätten har alltså beslutat att likvidlånekontona är att betrakta skattelindringar för som en kapitalförlust som därmed inte är avdragsgilla. Regeringsrätten var delägare i dock inte enig, utan en ledamot hade avvikande mening och ansåg att Vänerskog förlusten gällde fordringar som tillkommit som ett led i verksamheten. Enligt reservantens mening skulle man betrakta detta som en driftsförlust, vilken som sådan var avdragsgill. Med regeringsrättens dom har juridisk rättvisa skipats, men hur är det med den moraliska rättvisan? Det är en klen tröst för alla drabbade att finansministern nu medger att lagstiftningen fått olyckliga konsekvenser i Vänerskogsfallet och att lagstiftningen ändrats 1981, så att de drabbade skulle ha undgått straffskatter om konkursen fördröjts något. Vems är då skulden till den uppkomna situationen? Ligger den hos de drabbade skogsägarna? De har varit lojala som skogsägare och avverkat sin skog. De har stött sin organisation genom att leverera till den, och de har stött organisationen också ekonomiskt genom att låta likviderna ligga kvar i föreningen — och jag tror att det är den transaktionen som är knuten i den här frågan. Många har varit oinformerade om vad som har skett, och många har varit helt ovetande om förlustriskerna. Gemensamt för alla dessa är att det inte krävdes någon aktiv handling av dem för att pengarna skulle föras över till konton. De drabbade har aldrig haft pengarna i sin hand — det var fråga om automatiska överföringar. Ligger skulden på den andra parten, Vänerskogs företagsledning och styrelse? Konkursförvaltaren har lagt fram sin syn på saken. Han säger att inga olagligheter eller fel har begåtts — trots att pengar överförts till likvidlånekonton så sent som veckorna före konkursen och trots att åtminstone någon i ansvarig ställning rimligtvis måste ha varit medveten om den ekonomiska situationen och därmed också medveten om den uppenbara förlustrisk som den innebar för skogsägarna. Mot slutet måste medvetandet om att det innebar en direkt förlust för medlemmarna, om pengarna inte utbetalades direkt, ha varit uppenbar. I andra sammanhang talas det om otrohet mot huvudman — men inte här. Ledningen har inte begått några olagligheter och inte heller några fel, påstår man. Är det då lagstiftaren som är boven i dramat? Enligt finansministern har det inte varit lagstiftarens mening att någon skulle drabbas dubbelt, både förlora sina likvider och tvingas betala skatt och avgifter på förlusterna. Men då borde de drabbade också ha fått någon hjälp. Om vi är överens om att inte tillgripa retroaktiv lagstiftning borde det ha varit möjligt med någon form av nåd, med tanke på alla de speciella omständigheter som rått i det här fallet. Vilka lärdomar kan man dra av Vänerskogs konkurs? Systemet med likvidlånekonton är enligt uppgift vanligt inom lantbrukskooperationen. Förmodligen kommer systemet att tillämpas också i framtiden. Konsumen 37 terna har sin konsumentombudsman som skydd. Vänerskogsfallet tyder på att det ibland också finns behov av en producentombudsman. Det är viktigt att föreningar kan trygga sina behov av riskkapital och likvida medel, men så här får det inte gå till. Det är verkligen att hoppas att finansministerns bedömning — att förluster av det slag som drabbat medlemmarna i Vänerskog i framtiden skall vara avdragsgilla — kommer att visa sig hållfast vid en eventuell framtida juridisk prövning. Det säkraste är nog att se till att inga överföringar av likvider får förekomma utan en aktiv medverkan av den enskilde medlemmen.

Fru talman! Jag har under min tid som verksam i olika regeringar lämnat ett stort antal interpellationssvar och frågesvar här i riksdagen. Men jag vill berätta för Bertil Jonasson att jag nog inte någon gång tidigare lämnat ett svar med sådan känsla av sorg i hjärtat som denna gång. Jag kan försäkra Ove Eriksson och Bertil Jonasson att vi i departementet under ett halvt år försökt leta oss fram till någon lösning, eftersom vi från berörda människor på ganska uppenbara grunder mötts av en reaktion, som vi väl förstod. När vi nu inte har lyckats är det alltså med stort beklagande som jag måste konstatera detta. Men jag vill samtidigt försöka förklara att det inte är retroaktiviteten som princip som är problemet. Det är alltså inte ovilja mot att retroaktivt genomföra en skattelättnad som gjort att vi har hamnat i den här situationen. Problemet är i stället att vi genom en lagstiftning skall undanröja det materiella innehållet i en viss dom av vår högsta skattedomstol, dvs. regeringsrätten. Vi har letat i arkiven, fru talman, för att se om riksdagen någon gång har ingripit i högsta domstolen eller regeringsrätten för att konkret upphäva en dom eller ändra dess materiella resultat. Vi har inte hittat något sådant fall. Jag tror också att lagstiftaren — dvs. riksdagen — när han avstått från sådana ingripanden har haft goda skäl. Det är ju faktiskt så att många av de domar som fälls av våra domstolar av dem som drabbas av dem upplevs som orättvisa. Skulle man öppna en kanal för lagstiftning som innebär att domslut i konkreta fall undanröjs, har man också allvarligt försvagat grundlagens principiella uppdelning mellan den lagstiftande och den dömande instansen i vårt rättssystem. Vi står också inför ett annat problem. Vilka är det egentligen som har drabbats? Är det bara de värmlänningar som var delägare i Vänerskog? Skulle man genom en lex Vänerskog undanröja orättvisorna? Har inte möjligen liknande saker hänt för de skogsägare som var delägare i Skåneskog, ett företag som genomgått ett öde liknande Vänerskogs? Eller hur många andra liknande fall — för det här är ett mycket trassligt och svårbearbetat lagstiftningsområde — kan det finnas? Skapar vi nya orättvisor genom att i det aktuella fallet kvälja dom? Att lagstiftningen har lett till ett olyckligt resultat är vi ense om. Att lagstiftningen var dålig i den meningen att den kunde leda till sådana resultat är vi också ense om. Nu har riksdagen ändrat lagstiftningen, i det här fallet för sent. Jag förstår Bertil Jonassons upprördhet, och jag förstår också att man i — Nr 18 Värmland kommer att tycka på samma sätt som han. Men jag måste ändå be Måndagen den om en smula eftertanke — jag tyckte att det gavs uttryck för det i Ove — 7 november 1983 Erikssons inlägg — också från Bertil Jonassons sida. Det finns vissa situationer där inte ens riksdagen kan ställa allt till rätta, utan att skapa ännu värre — Om vissa problem både för sig själv, för domstolarna och för medborgarna. Det är mot skattelindringar för den bakgrunden, fru talman, som regeringen efter ingående och — jag vill delägare i säga det — så positiv prövning som vi har kunnat göra av det här fallet kommit Vänerskog fram till att icke vilja föreslå riksdagen att gå den vägen. Vidare tas här upp frågan om nåd. Härför måste i och för sig först ett taxeringsutfall föreligga. De berörda människorna har då också möjlighet att besvära sig över taxeringen och att gå vidare den vägen. Men nådevägen ter sig från flera synpunkter svårbeträdd. Det lär vara 10 000 människor som eventuellt skulle kunna ställa anspråk på nåd. Det gör att jag, utan att ta ställning i den frågan — det är något som får bedömas i ett skede när sådana ansökningar kommer in —, vill säga att det kanske vore fel att förespegla de drabbade att nådeinstitutet vore en särskilt enkel och lättillgänglig väg ut ur deras situation. I första hand måste eventuella andra lösningar diskuteras.

Fru talman! När finansministern säger att han känner sig rörd och att det är med sorg i hjärtat han måste lämna sitt svar, tycker jag att det är ett fint erkännande. Då återstår bara frågan om man skall stirra sig blind på vissa ordvändningar i den här lagen, som tydligen inte varit avsedda. De människor som skapade lagen kunde inte förutse att det skulle bli sådana konsekvenser. Jag har interpellerat om och diskuterat den här frågan många gånger, och jagtror jag vågar säga att alla har varit positivt inställda och menat att den bör lösas. Finansministern har också varit positiv, som framgår av svaret och som Ove Eriksson nyss sade. Det har uttalats förhoppningar om att det hela skulle klara upp sig. Samtidigt har jag den absoluta uppfattningen att här föreligger fel som drabbar vissa människor på ett kolossalt bedrövligt sätt. De får ge bort sin skog, de ser aldrig pengarna — men de måste betala inkomstskatt, omsättningsskatt och dessutom sociala avgifter för någonting de inte har. Sedan tillkommer skogsvårdsåtgärderna. Det är bra om det finns förståelse för dessa synpunkter, och det tycks det göra även från finansministerns sida. Men finansministern säger att det skulle försvaga grundlagen om man gjorde någonting åt dessa förhållanden. Det tror jag inte att det behöver göra, herr finansminister. Det vore mycket märkligt om vi hade en grundlag som kan resultera i beslut som en majoritet här i riksdagen är överens om innebär orättfärdighet. Jag kan inte finna att det skall behöva vara fallet. Får jag som en parentes säga att jag inte riktigt erinrar mig hur det gick till i fråga om Skåneskog, men om jag minns rätt gavs det vissa möjligheter. Man har där inte alls råkat in i samma besvärligheter som Vänerskogsdelägarna 39 har gjort. Och det gäller i det senare fallet inte bara Värmlands län utan även andra län inom Vänerskogs verksamhetsområde. Jag vill säga finansministern att om bara viljan är god i det här avseendet från olika partier, måste det väl gå att finna en lämplig konstruktion till lösning. Man har gjort det tidigare, och man kan göra det igen. I regeringsformens 2 kap. 10 § står det att man inte får lagstifta om sådant som innebär strängare regler för människor, men efter vad jag kan förstå har vi möjlighet att mildra regler. Den möjligheten skall man utnyttja, tycker jag. Om vi i riksdagen med hjälp av jurister och andra inte kan hitta en sådan konstruktion som inte slår sönder regeringsformen, tycker jag att det är illa ställt här i landet. Vi är ändå överens om att detta utfall innebär en ofantlig orättvisa. Det innebär rena katastrofen för vissa människor som sitter fullständigt fast och som har slitit oändligt för att klara sin och familjens försörjning samtidigt som de har bidragit till landets försörjning på olika sätt. Det måste väl ändå finnas en konstruktion som kan ge skattebefrielse om vi från riksdagens sida är överens om det! Det måste vi kunna arbeta för. Jag vädjar än en gång: Ompröva detta beslut, som är så oändligt orättvist för människor! Ingen rättänkande människa bör kunna kritisera riksdagen om vi fattar ett beslut som stämmer överens med människors rättskänsla. Det är inte möjligt att människor är emot någonting sådant.

Fru talman! Finansministern säger att riksdagen inte kan gå in och undanröja det materiella innehållet i en dom. Det är klart att det är ett problem att vi nu har fått ett domslut i regeringsrätten. Låt mig fortsätta jämförelsen med det fall jag aktualiserade tidigare — bilreseavdragen. Det fallet har inte prövats. Om nu någon skulle vägras avdrag för resor i tjänsten på grund av tolkningen i dag kommer det inte upp i regeringsrätten förrän om många år, kanske om fem sex år. Detta fall kan nu riksdagen tydligen diskutera, och det kan alltså utges nya förordningar som ger nya tolkningar. Men på grund av att ärendet om Vänerskog har dragits fram och fått en dom i regeringsrätten skulle detta vara omöjligt! Då har man såvitt jag kan förstå, fru talman, följt en felaktig linje när man fört ärendet till regeringsrätten för att få en dom där. Det kanske hade varit bättre om de klagande eller de som nu står inför problemet omedelbart hade gått in med en nådeansökan — jag vet inte; det är en juridisk fråga, som inte jag kan bedöma. Men någonting haltar i den här jämförelsen. Det skall väl inte vara så att man inte har möjlighet att företa en ändring därför att regeringsrätten haft möjlighet att avgöra detta fall, medan man i det andra fallet — jag tänker då på bilreseavdragen — kan diskutera saken utan att den varit föremål för dom. När det gäller möjligheterna till en lex Vänerskog tar finansministern upp likvidlånen när det gäller Skåneskog. Nu var det några år sedan, och jag är inte helt inläst på det fallet, men jag tror att medlemmarna i Skåneskog klarade de här kontona därför att man där, om jag minns rätt, hade dem hänförda till ett visst ändamål, nämligen att såga upp bokskogen i Skåne. Någon sådan formell koppling fanns inte i Värmland. Men det är också en Nr 18 sådan där juridisk finess som man, tycker jag, borde kunna manövrera sig vid Måndagen den sidan av när det gäller Vänerskog och alltså hitta en lex Vänerskog. 7 november 1983 Det är klart att det skulle bli en hel massa nådeärenden att behandla, om man skulle tillämpa nådeförfarandet. Men jag vill i likhet med Bertil Om vissa Jonasson se det positiva i finansministerns svar. Han sade i alla fall att man får skattelindringar för diskutera helt andra lösningar. Varför då inte ta upp den frågan och, om det delägare i är möjligt, meddela någon form av kollektiv nåd i det här fallet?
Fru talman! Jag vill inte tillåta mig någon diskussion kring vad som kan hända framöver i denna fråga. Jag vill bara säga att om mina kunskaper är riktiga är begreppet kollektiv nåd rätt svårt att förverkliga. Jag vill på två punkter kommentera det som har sagts. Den ena gäller bilreseavdragen. Jag tror att Ove Eriksson drar litet för snabba slutsatser av tidningsuppgifter, nämligen att det här skulle bli fråga om retroaktiv lagstiftning. Ove Eriksson bör avvakta den proposition som skall framläggas innan han drar några slutsatser om det. Ove Eriksson berörde fallet Skåneskog och sade att han trodde att det inte fanns några problem där. Ja, se, det vet vi inte. Vi vet ju inte vad som händer förrän den dag målsägarna i den konkursen skulle komma att göra sig hörda. Vi vet heller inte hur många sådana här fall det finns. En lex Vänerskog skulle kunna vara en mycket besvärande orättvisa, om det visar sig att andra utslag finns — av taxeringsnämnder, länsskatterätter, osv. — som lett till liknande materiella resultat. Det gör att även med en lex Vänerskog kvarstår principfrågan — om man skall gå in och så att säga ändra på utmätta domar. Det är alltså inte möjligt att dra en parallell mellan retroaktiv lagstiftning i allmänhet och retroaktiv lagstiftning som förutsätter att man omprövar utslag i domstolsprocessen.

Fru talman! Jag skall inte gå in på frågorna om Skåneskog eller tjänsteresorna med bil — det hör inte hit. Dock vill jag säga att Skåneskogs medlemmar kunde komma ifrån det här problemet på ett mycket bättre sätt än vad Vänerskogshistorien innebär. Det är en bedrövlig och besvärlig situation som människor här har hamnat i. Deras framtida ekonomi är raserad. Det gäller människor som har gjort de finaste och lugnaste men ändå hårdaste insatserna för att ge Sverige en produktion och utkomstmöjligheter. Skall sådana människor drabbas så här hårt, då vill man ändå försöka finna en smula hopp, en ljusglimt, eller ett halmstrå — vad vi än må kalla det. Nu säger finansministern att han inte vill ”yttra sig om vad som händer framöver”. Jag måste säga att gör man ingenting, då händer det bara att människor dukar under, blir konkursmässiga, när de drabbas av denna orättfärdighet. Det är vanliga enskilda människor, som inte ser någon möjlighet. De känner sig rättslösa. Det är dessa försvarslösa och orättfärdigt 41 dömda människor som jag vill arbeta för. Jag tycker ändå att det finns en smula av förhoppning — det utläser jag i alla fall — när finansministern säger att han inte vill yttra sig om vad som händer framöver. Om det händer någonting framöver, så är det beroende av vad regeringen tänker göra. Regeringen har en möjlighet att göra någonting i detta avseende. Gör det! Vi skall i varje fall från centerns sida — det garanterar jag — se till att vi följer upp vad som händer med anledning av ett sådant orättfärdigt beslut. Något behöver verkligen göras för att rätta till det som vissa människor orättvist har drabbats av.
Fru talman! När det gäller Skåneskog tycker jag att de medlemmar som varit drabbade inte har drabbats speciellt hårt. Det finns ju de som inte har hört av sig och gjort någon framställning — de har alltså inte besvärat sig. Det finns tydligen en lex Skåneskog som har fungerat hyggligt för dem som drabbats i den konkursen. Det är Vänerskogs medlemmar som blir drabbade. I fråga om den retroaktiva lagstiftningen säger finansministern att jag skall invänta propositionen om bilavdragen. Detta är visserligen ett litet sidospår, men innebär det, finansminister Feldt, att det inte kommer att skapas någon rättvisa när det gäller den taxering som vi nu diskuterar, 1983 års, och som alltså avser bilavdragen från 1982?

Fru talman! Margit Gennser har i sin interpellation frågat mig om jag är beredd att komma med förslag om avskaffande av de statliga kraven på kommunal barnomsorgsplanering, bostadsförsörjningsplanering och andra sektorsplaner och då också stoppa arbetet med Fobalt. Jag har i olika sammanhang påtalat brister i samhällsorganisationen, bl.a. alltför hög grad av sektoriell uppbyggnad. Detta gäller även den nuvarande samhällsplaneringen. I samband med tillväxten i den offentliga sektorn under 1960 och 1970-talen byggdes samtidigt samhällsplaneringen ut på central, regional och lokal nivå. Statsmakterna ålade kommunerna ansvar för planeringen av en rad olika verksamheter. Exempel på sådana statliga krav finns för barnomsorgen, bostadsförsörjningen, trafikförsörjningen och inom energiområdet. talar för en översyn av de planeringsformer som tillskapades under 1960-och = Nr 18 1970-talen. Regeringen har mot denna bakgrund i direktiven : : Måndagen den till stat-kommun-beredningen uppdragit åt beredningen att göra en sådan Tnovember 1983 översyn. Beredningens arbete skall vara avslutat till den 30 juni 1985. Min grundläggande inställning är att kommunal planering i första hand är Omdensekabriella till för kommunerna, och inte för staten. Samtidigt finns det emellertid ett samhällsplanebetydande statligt intresse av en väl fungerande kommunal planering. ringen Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för samhällsutvecklingen liksom för medborgarnas välfärd. Det statliga resurstillskottet till den samlade kommunala sektorn uppgår 1983 till över 50 miljarder kronor. Från statligt håll finns därför alltid ett behov av information om hur den kommunala verksamheten utvecklas. Men kommunal planering är av vikt för statsmakterna inte endast som informationskälla utan även genom att den ofta i sin tur utgör underlag för statlig planeringsverksamhet och för statliga beslut. Jag konstaterar därför att stat och kommun i allt väsentligt har ett gemensamt intresse av en väl fungerande kommunal planering och därmed också av en effektiv kommunal verksamhet. Jag är däremot för dagen inte beredd att ange hur den formella ramen i framtiden skall se ut för samarbetet mellan stat och kommun på planeringsområdet. Jag kan därmed inte heller säga om vi på sikt helt kan undvara statliga krav på kommunala sektorsplaner. Det vore att föregripa det pågående översynsarbetet. Jag vill dock påpeka att förändringar redan genomförts på ett område. Efter förslag i 1983 års budgetproposition har kravet på lokala trafikförsörjningsplaner slopats för den kompletteringstrafik som kommunerna svarar för. Detta innebär att ca 160 kommuner slipper att upprätta sådana planer. Jag vill också nämna att regeringen i proposition 1983/84:40 har föreslagit vissa ändringar i bestämmelserna om den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att samordna denna planering med sin övriga kommunala planering. När det gäller folkoch bostadsräkningar kan jag konstatera att sådana utgör en viktig grund för samhällsplaneringen på lokal och regional nivå. Den kartläggning av behovet som statistiska centralbyråns utredning genomförde pekar på att FOB-materialet är den enda informationskälla som kan användas för att kommuner, landstingskommuner och länsstyrelser själva skall kunna följa utvecklingen inom sitt område när det gäller sysselsättning och näringsliv. De omkring 80 remissinstanser som har yttrat sig över Fobalt-förslaget har alla styrkt behovet av underlag för den regionala och lokala planeringen. Invändningarna har främst rört hur man skall skaffa detta underlag — med register och/eller enkät. Det är självfallet angeläget att inte samla på sig underlag och information som inte används i praktiskt arbete. När det gäller FOB-underlaget är detta dock ett nödvändigt instrument för kommunernas egna behov. Om man inte samlade in underlag om de förhållanden som behövs i FOB genom någon form av enhetlig och rikstäckande undersökning, skulle kommunerna själva behöva genomföra kostsamma urvalsundersökningar. Frågan om hur framti 43 da folkoch bostadsräkningar skall utformas bereds f. n. inom regeringskansliet. Som utgångspunkt för dessa överväganden ligger en bedömning av — behovet av uppgifterna, — vad förslaget innebär för den personliga integriteten och för sekretessen på insamlade uppgifter, samt Naturligtvis bör vi ständigt ifrågasätta behoven av statistik och annat informationsmaterial för planering och övrig förvaltningsverksamhet. När det gäller behoven av statlig statistik vill jag peka på statistikutredningens arbete. Utredningen har till uppgift att bl.a. kartlägga behoven av statlig statistik. Jag har erfarit att statistikutredningen skall lämna sitt slutbetänkande vid årsskiftet 1983-1984.

Fru talman! Jag får tacka civilministern så mycket för svaret på min interpellation. Civilministerns tveksamhet och nästan kritiska inställning till sektorsplaneringen är glädjande. Sådana tongångar har man inte tidigare hört från socialdemokrater. Civilministern har ju också framställts som regeringens avregleringsapostel par préférence, men jag tycker att det skulle vara litet mera handlingskraft bakom just detta med avreglering. Det hade inte varit svårt att vara handlingskraftig i denna fråga. Det finns tre mycket tunga sakskäl som talar för avskaffande av sektorsplaneringen. Jag skall ta dem ett för ett. Först kravet på en återhållsam kommunalekonomisk politik. I interpellationssvaret framhåller civilministern att kommunerna/landstingen förbrukar stora samhällsresurser — det är riktigt. Den kommunala sektorn får drygt 50 miljarder kronor i statliga bidrag. Kommunalskatteinkomsterna är drygt 110 miljarder kronor. Sammanlagt förbrukar alltså kommunerna skattemedel som motsvarar en utdebitering av 40 kr. per skattekrona. Detta enorma penningflöde kontrolleras inte genom sektorsplanering. Snarare har sektorsplaneringen och de specialdestinerade statsbidragen bidragit till den kommunala sektorns snabba expansion de senaste 20 åren. Om regeringen vill kontrollera kommunernas tillväxt och ekonomi, finns det andra och betydligt effektivare metoder. Se till att kommunernas överlikviditet minskar! Med bra cash management skulle det räcka med en likviditet på ca 5 90. Jag talade om finansieringskapitalet. Likviditetstal på 7-8 96 ger en trygg likviditet. Genomsnittet av kommunerna har 13 9 eller mer i likviditet. Det är 85 0 för mycket. Bättre kommunal redovisning skulle också underlätta statens kontroll av kommunerna. Se till att riksdagens ”beställning” av en kommunal redovisningslag/stadga snabbt kommer fram! Jag kommer tillbaka till sektorsplaneringen. Den utgör ett negativt statligt styrmedel. Det hävdar åtminstone författarna till rapporten Statens och mentet. Rapportförfattarna konstaterar att budgetarbetet bygger på förut Måndagen den sättningen att pengar är en knapp resurs. Hög likviditet leder till att 7 november 1983 budgetprocessen blir ointressant. Men även andra faktorer minskar budge tens betydelse. Jag citerar från rapporten: ”Genom att kräva sektorsplane — Om den sektoriella ring har staten bidragit till att skapa andra ”arenor', där den kommunala samhällsplaneekonomin avgörs. Dessa blir instrument för expansion. I värsta fall blir ringen budgeten bara en beräkning av vad de tidigare beslutade planerna kommer att kosta.” Rapportförfattarnas slutsatser blir: ”Staten kan bidra till att öka budgetarenans betydelse genom att sluta kräva sektorsplaner av kommunerna.” Herr civilminister! Regeringen har ju velat framstå som handlingskraftig. Allt talar för att sektorsplaneringen bör avskaffas fortast möjligt. Kommunernas överlikviditet är ett skäl. Seriösa utredningar hävdar att kommunernas budgetering och hushållning med knappa resurser skulle förbättras, vilket är ett annat tungt vägande skäl. Varför vågar inte civilministern visa handlingskraft och föreslå att sektorsplaneringen skall avskaffas? Det är ju en helt riskfri reform — kanske dock inte riskfri för dem som trots allt tror på planhushållning. Men låt oss ta det andra argumentet — sakskälet — också. ”Ju mer jag har sysslat med samhällelig planering, desto mer skeptisk har jag blivit, och desto mer övertygad om att risken är mycket större för att vi kommer ordentligt galet om vi har en långt driven planering än om vi inte har någon planering alls.” Detta var hämtat från en bok av Jan Wallander. Han var tidigare på Industrins utredningsinstitut och Sundsvallsbanken, numera är han på Svenska Handelsbanken. Wallander motiverar hur han har kommit fram till denna uppfattning. Han utgår från egna planeringsmissar. Han ger bl.a. det här exemplet. Under 1950-talet gjorde han undersökningar om bl.a. arbetskraftsförsörjning till cellulosaindustrin i Sundsvallsområdet. Myndigheterna var rädda för att industrin inte skulle ha tillräckligt med arbetskraft. Wallander konstaterar: ”Det är nästan spöklikt att titta på utredningen. Trots att vi själva stod mitt uppe i det, upptäckte vi inte den stora förändring som höll på att ske och som gjorde att arbetskraftstillgången aldrig blev något problem. Problemet vari stället det omvända. Svårigheterna var inte hur man skulle få tag på folk utan hur man skulle sysselsätta det överskott på folk som man fick.

Bland en mängd nyheter och fakta har vi mycket svårt att välja ut de betydelsefulla. Planeringen och prognoserna slår nästan alltid fel, och därför måste de alltid ändras. Men samhällsplanering kan inte fungera på ett så rörligt sätt. Varför? Svårigheterna hänger samman med den politiska 45 beslutsprocessen. De flesta sektorsplaner kommer till under politisk strid. Besvärliga kompromisser har gjorts om planen, och den politiska segraren har under stridens gång satsat mycket prestige i planen. Den som har investerat prestige och politisk trovärdighet i en plan vill inte se att verkligheten ändras. Verkligheten måste ändras oerhört mycket innan ansvariga politiker ändrar sin planering. Civilministern liksom jag har varit kommunalpolitiskt aktiv. Det finns många kommunala exempel på de här mekanismerna. Malmö fortsatte att bygga höghus — trots att efterfrågan för länge sedan hade försvunnit — därför att det var planerat. Malmöpolitikerna — i Malmö har det varit socialdemokratiskt styre — ville bygga kontorslandskap, trots att alla hade upptäckt att kontorslandskapen innebar stora problem, därför att det var planerat, osv. Jag tror inte att man kan underskatta svårigheterna att ändra på politiska beslut, vare sig de gäller beslut om planer eller andra beslut. Tenintervju i tidningen 7 dagar framgår det att civilministern inte har insett de här svårigheterna riktigt. Min erfarenhet gör att jag helhjärtat instämmer i Wallanders formulering: ”Omprövad samhällelig planering tillhör utopiernas värld i en demokrati. Därför bör man hålla den samhälleliga planeringsverksamheten på ett minimum och med stort lugn ta de smärre nackdelar och olyckor som brist på planering kan medföra.” Om man accepterar Wallanders åsikter, faller den argumentation som finns i interpellationssvaret. Alltså: Argumentet att samhällelig planering inte fungerar, tillsammans med det tidigare framförda argumentet, styrker mina krav på ett avskaffande av sektorsplanering. Jag undrar om inte civilministern vill ta sitt interpellationssvar under omprövning och försöka göra något radikalt i den här frågan före 1985. Det finns ännu ett argument som talar för avskaffande av sektorsplaneringen, och det är ett utomordentligt viktigt argument. Datasamkörningar av typ Fobalt skulle vara ganska onödiga om den samhälleliga planeringen hålls på ett minimum. SCB-chefen motiverade Fobalt just med behovet och nyttan av samhällsplanering. Samkörning av stora statliga dataregister innebär alltid stora risker. Staten kan lätt missbruka information. Svenska folket accepterar inte heller samkörning av stora dataregister. Det visade sommarens opposition mot Fobalt — som jag inte alls var förvånad över. Jag hade läst om ett tänkbart scenario redan 1971. I Oscar Hedlunds bok Drömmen om Sverige 1985 finns ett kapitel som heter Centraldatorn ser dig, och där finns hela det scenario som vi upplevde i somras. Människor vill hålla sina levnadsvanor och levnadsförhållanden för sig själva, och de är rädda för att ställas i oförtjänt sjaskig dager —t.ex. på grund av inmatningsfel. Framför allt vill människor veta vad som står registrerat om dem. Det tyckte inte SCB, som tyckte att det var ett för dyrt krav. Problemet är emellertid mycket lätt att lösa. Sektorsplaneringen har fler negativa än positiva drag. Den försvårar ofta en vettig budgetprocess. Den förbättrar inte statens möjligheter att styra kommuner och landsting. Den ger inte bättre information. Sannolikheten att sektorsplanering skapar Nr 18 felaktiga beslut är större än motsatsen. Har vi ingen sektorsplanering : 3 Måndagen den behöver vi heller inte Fobalt. Det är ingen särskilt stor nackdel — snarare en 7november 1983 fördel — att slippa sektorsplanering. Efter det att svaret på interpellationen hade skrivits läste jag i Expresseni — Om den sektoriella lördags att regeringen efter lagrådsremiss hade beslutat avstå från Fobalt samhällsplane 1985. Jag vet inte om Expressen var rätt informerad. Regeringen hade följt ringen datainspektionens råd. Stämmer detta? I interpellationssvaret svävar civilministern något på målet i fråga om vi egentligen behöver Fobalt — som jag absolut inte tycker att vi behöver. Jag måste ställa frågan: På vad sätt kan behov, kostnader och kvalitet på uppgifter uppväga människors krav på personlig integritet och skydd för det privata livet? Det är en mycket relevant fråga, och jag tror den behöver en ingående belysning. Ett exempel på detta har återgivits i tidningen 7 dagar. Där fanns en intervju med statsminister Palme, och det kom bl.a. fram att skattemyndigheterna i ett fall hade sålt adressetiketter gällande 25 000 tidigare polska, numera svenska medborgare. Jag kan förstå att folk blir rädda för denna typ av kommersiell verksamhet, som skattemyndigheterna tydligen sysslar med. Problemen blir mindre om vi är litet mer restriktiva med våra register.

Fru talman! Margit Gennser för ett samtal om samhällsplaneringen och presenterar en mycket enkel lösning på ett svårt problem. Hon säger nämligen att om vi avskaffade all sektorsplanering, då skulle i princip allt bli frid och fröjd ute i kommunerna och inom vår samhällsorganisation. Jag tror emellertid inte att det hela är så enkelt. Låt mig säga att jag utgår från att Margit Gennser inte tycker att vi skall gå förbi den ordinarie processen när det gäller att ta fram ett beslutsunderlag som kan komma att innebära en förändring av den planering och av de planeringsinstrument vi har. Sedan vi fått fram ett utredningsmaterial får detta i vanlig ordning remissbehandlas, och vi får ta ställning till detta i olika sammanhang. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget pågår, och jag har redovisat i svaret hur jag i huvudsak ser på detta och varför jag anser det viktigt att vi får ett sådant underlag. Huvudproblemet ligger enligt min mening till stor del i att vi har en alltför sektoriserad samhällsorganisation. Utredningens uppgift är nu att ge oss ett underlag för bedömning av hur mycket av statligt bestämd sektorsplanering man bör ha ute i kommunerna. Sedan vi fått detta underlag kan vi föra diskussionen utifrån det och ta ställning till själva sakfrågan. Margit Gennser anser Fobalt vara helt onödig. Hon talade också om att jag borde visa handlingskraft. Men jag har på en punkt visat handlingskraft, Margit Gennser, nämligen när det gäller att pröva den kartläggning som en av de tidigare borgerliga regeringarna har beställt — kartläggningen är nämligen ett beställningsarbete från en tidigare borgerlig regering. SCB har i vanlig ordning verkställt kartläggningen, och nu har vi alltså Fobalt. 47 Beredningen skall ha sin gång, och jag har i svaret redovisat utifrån vilka principer den bör göras. Jag tror inte att det är så enkelt som Margit Gennser säger, att om vi skulle avskaffa sektoriell planering så skulle vi inte behöva någon form av Fobalt. Jag kan inte se att det finns ett samband mellan dessa båda saker. Enligt min mening måste varje kommun göra en bedömning av hur mycket av sektoriell planering man behöver. En annan fråga är hur stor omfattning folkoch bostadsräkningarna bör ha. Det handlar om olika uppgifter som behövs för samhällsplaneringen, oavsett om denna är sektoriell eller mera övergripande. Till sist vill jag ta upp frågan om huruvida uppgifterna i Expressen var riktiga. Jag vill säga att uppgifterna inte har behandlats vare sig av mig som fackminister eller av regeringen i dess helhet. Vidare föreligger en missuppfattning i diskussionen, om att datainspektionen skulle ha avstyrkt det här förslaget. Datainspektionen har sagt att man tillstyrker förslaget under förutsättning att enskilda kan få del av det.
Fru talman! För det första vill jag bemöta det civilministern sade om att jag rekommenderar en enkel lösning på ett svårt problem. Jag kan inte hålla med om det — vi vet ganska bra hur samhällelig planering fungerar numera. I somras studerade jag hur detta fungerar i olika kommuner i Schweiz. Där har man varken sektoriell planering eller Fobalt, utan en verkligen decentraliserad lösning. Jag vill upplysa civilministern om en sak som han kanske inte känner till, nämligen att den kommunala standarden där är minst lika hög som vår — på vissa områden högre. För det andra vill jag återkomma till frågan om beslutsprocessen. Jag vill inte att beslut skall fattas utan ordentlig beredning, men i det här fallet har det redan gjorts utredningar. I utredningar som initierats av den föregående regeringen har man i stort sett konstaterat att det förhåller sig som jag har sagt. Vi hart.ex. fått en rapport som överlämnats till arbetsgruppen Studier i offentlig ekonomi. Dessutom har ganska många vetenskapsmän uttalat sig i denna fråga. Man bör inte göra en beslutsprocess mer långdragen än nödvändigt, men att så ändå sker är ett typiskt politiskt fenomen. Det handlar ofta om prestige och om tidigare gjorda investeringar i politisk trovärdighet. När man skall ta hänsyn till sådant tar det tid, och det kostar pengar. Och det är inte bra för medborgarna, som politikerna ändå är satta att tjäna. För det tredje vill jag återkomma till Fobalt. Ja, aningslösheten kan ju vara stor på många håll. Men för att förstå att kritiken skulle komma behöver man inte ha läst datateknik, men man måste kanske ha läst en och annan bok. Jag är helt övertygad om att mindre omfattande samhällelig planering skulle minska behovet av statistik. Civilministern säger ännu en sak som jag tror är fel, nämligen att kommunerna måste ha folkoch bostadsräkningar etc. för att planera näringsliv och annat ute i kommunerna. Jag vet från min hemkommun Malmö att det ofta är mycket svårt att använda statistiska centralbyråns Nr 18 undersökningar. Man måste allt skaffa sig mer ”nära” kunskaper, och där kommer urvalsundersökningar in. Sedan har civilministern och jag helt olika uppfattningar i ännu en fråga. Jag tror nämligen att kommunalpolitiker och landstingspolitiker för att inte tala om rikspolitiker skall hålla tassarna borta från näringslivet. Jag tror väldigt mycket på att var och en skall sköta sitt och inte lägga sig i allt annat. Då blir också synen på sektoriell planering, samhällsplanering, nivåplanering och Fobalt en helt annan.
Fru talman! För det första: Det förekommer en diskussion om på vilket sätt man skall samla in uppgifter till folkoch bostadsräkningen. Det är detta debatten gäller — inte om man skall ha folkoch bostadsräkning över huvud taget. Jag vet inte om jag missförstod Margit Gennser. Menar Margit 'Gennser att vi över huvud taget inte skall ha någon folkoch bostadsräkning i vårt land? Det är i så fall en mycket sensationell inställning i den här frågan, som det inte finns något stöd för vare sig i remissopinionen eller någon annanstans. Alla har varit överens om att den rätt långa historiska traditionen med folkoch bostadsräkningar i vårt land skall fortsätta och att sådan statistik skall finnas även i framtiden som underlag för svensk samhällsplanering. För det andra: Jag utesluter inte att det kan skilja sig mellan Margit Gennser och mig i synen på den politiska demokratin. Det är dock att föra resonemanget för långt, om man säger att eftersom vi har kommunalpolitiker och de kan ha olika meningar och inte vill stå för saker och ting, så skulle planering passa väldigt illa i kommuner och landsting inom det demokratiska systemet. Jag tror inte på detta. Jag menar att både näringsliv och samhällsorganisationer behöver ha samhällsplanering. Sedan är frågan hur mycket sådan planering man skall ha. Jag har själv varit planerare, och jag har varit kommunalpolitiker. Vår ambition inom civildepartementet är att verkligen kritiskt granska vad som händer, så att inte olika facksynpunkter får driva folkstyret till att samla på sig en massa uppgifter som folkstyret i själva verket inte behöver för att fatta beslut. På den punkten har Margit Gennser och jag inga delade meningar. Här tror jag att det finns anledning till självkritik i vårt land, där det antagligen är så att olika intressen vill gå vidare med statistik. Man får alltså en volym på statistikuppgifterna som icke står i proportion till vad man behöver som beslutsfattare. Det är från den utgångspunkten vi granskar detta förslag.
Fru talman! Lägg märke till att när det gäller Fobalt är det betydligt fler uppgifter som skulle komma in via samkörning. Man skulle samla in uppgifter om arbetsplatser och också ta in den statistik som företagarna redan nu och ännu mer i framtiden skulle lämna. Av SAF beräknas kostnadsökningarna för ökat uppgiftslämnande till 200 milj.kr. 49 Sedan vill jag när det gäller Fobalt bara peka på den motsvarande debatt som förekommit i Västtyskland och tidigare i England. Det finns alltså en kritik mot alltför stor närgångenhet. Jag vet att Sverige har en mycket lång tradition på detta befolkningsstatistikområde. Vi har f. n. också ett mycket starkt kritiserat projekt — jag tror att det är i Umeå — där man går tillbaka i gamla uppgifter om svenskar för att studera hur olika faktorer ger utslag i olika populationer. Man skall tänka om i den här frågan. Det är kanske radikalt, men jag är väl radikalare än civilministern. Sedan beträffande demokrati: Missbruka inte det ordet! Jag brukar alltid hålla mig till Tingstens/Ross definition. Använd inte ordet demokrati för många andra saker! Vad jag talade om var samhällelig planering, och jag konstaterade att den politiska beslutsprocessen är annorlunda än den beslutsprocess som vi har på marknaden — och det är ingen nyhet. Bl. a. tar omtänkande betydligt längre tid när det gäller politiska beslut. Jag tycker det är helt naturligt, och jag lägger inga moraliska värderingar i det, utan konstaterar bara att det är så. Alltså måste man rätta sig efter de nackdelar man har på den politiska marknaden. Det är därför jag säger: Tona ned den samhälleliga planeringen! Den gör ofta mer skada än nytta. I detta har jag starkt medhåll av Jan Wallander — eller rättare sagt jag har lärt mig det av Jan Wallander, som faktiskt ändå har bidragit till att införa viss samhällelig planering i vårt land. Han har lärt sig av sina misstag, och vi borde också göra det. Jag är också övertygad om att vi gör det. Det tar bara så förfärligt lång tid.
Fru talman! Vi är tydligen överens om att diskussionen gäller formerna för insamlandet av uppgifterna, och att vi behöver en folkoch bostadsräkning. Jag vill bara säga till Margit Gennser att det på en punkt har varit en missuppfattning i den debatt som har pågått i sommar. I den debatten sades att det här förslaget innebär att man skulle samla in så många fler uppgifter än vad som tidigare har skett. Så är det icke. Det är metoden som det gäller. Jag har redovisat de bevekelsegrunder som civildepartementet och därmed regeringen kommer att ha vid beredningen av den här frågan. Tidsplanen är sådan att det före årsskiftet kommer ett förslag. Vi kan alltså föra en sakdebatt i stället för att diskutera hypoteser, eftersom beredningsprocessen inte är klar. Jag har som ansvarigt statsråd inte tagit ställning, och regeringen har icke tagit ställning. Vi får återkomma till sakdebatten när förslag föreligger.
Fru talman! Jag hoppas bara att ni inte återkommer till sakdebatten om Fobalt så sent att ni kan hänvisa till att så stora kostnader har lagts ned att man måste fatta ett beslut som inte är särskilt lämpligt. Så en annan sak: Samkörning av register är ett oskick. Det är ett oskick eftersom folk ofta inte vet vad som står i registren. Registren kan t.ex. vara felaktiga — det är lätt hänt. En sak som är ett absolut villkor är att människorna får reda på vilka uppgifter man skaffar om dem, och det förslaget kom ju också från datainspektionen. Jag tycker att vi skall lära av våra grannar både söderut och västerut. Man har haft samma diskussion i Västtyskland och i Storbritannien. Lär av dem och titta på de nu diskuterade problemen mera förutsättningslöst! Det var ganska förskräckande att höra byråkraten från statistiska centralbyrån yttra sig om samhällsplanering och Fobalt. Han gav uttryck för en utopi, där allting skulle kunna planeras. Tyvärr är det mycket, mycket stor risk att vi planerar en mardröm. Jag tycker att vi verkligen bör begrunda det perspektivet. För min del handlar det inte om något slags dataskräck. Små datasystem är ofta mycket lämpligare än stora. Det är min fasta övertygelse att staten som har betydande maktmedel inte skall ha tillgång till alltför mycket information om människorna.

Fru talman!

Regeringen har sedan den tillträdde för drygt ett år sedan satsat över 20 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiska insatser. För att långsiktigt bygga upp svensk industri och svenskt näringsliv har vidare över 10 miljarder kronor satsats på investeringar inom energi-, transportoch bostadsområdena och för insatser inom speciellt utsatta branscher och regioner. Härtill har en lyckosam devalvering genomförts. Genom dessa åtgärder har den snabba ökningen av arbetslösheten brutits, och antalet sysselsatta ökar återigen. I interpellationen sägs att arbetslösheten legat 20 000-30 000 över nivån för ett år sedan. Detta är inte riktigt. Under årets första nio månader låg arbetslösheten i genomsnitt 15 000 över 1982 års nivå. Denna ökning är avsevärt mindre än mellan åren 1981 och 1982, då arbetslösheten ökade med i genomsnitt 38 000. Vad som är intressant med årets siffror är att vi lyckats bryta trenden. För varje månad reduceras skillnaden mellan årets och fjolårets nivå. Vi har också lyckats minska ungdomsarbetslösheten. I september hade vi 7 000 färre arbetslösa än för ett år sedan. Samtidigt har antalet sysselsatta hittills i år ökat med i genomsnitt 6 000 personer. I fjol minskade antalet sysselsatta med 12 000 under motsvarande månader. Trots denna förhållandevis positiva utveckling anser emellertid regeringen inte att den nuvarande situationen är tillfredsställande. Arbetslösheten är fortfarande för hög, och det krävs ytterligare åtgärder under vintern och våren för att möta bl.a. ett ökat arbetskraftsutbud. Sedan Ingemar Eliasson interpellerade har regeringen lagt fram två propositioner som till stor del ger svar på de frågor som han har ställt. Det är dels proposition 1983 84, dels proposition 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. Som framgår av dessa propositioner är det inte aktuellt att lägga fram något förslag om en s.k. värnskatt. Däremot redovisar regeringen ett stort antal förslag till besparingar och inkomstförstärkningar i syfte att möjliggöra bl.a. ökade arbetsmarknadspolitiska insatser. När det gäller de utförsäkrades situation beslutade regeringen redan i juni i år att arbetslöshetsförsäkrade under 60 år som utförsäkrats eller riskerar utförsäkring skall ha rätt till ett beredskapsarbete om de själva begär det. Endast om synnerliga skäl föreligger skall det vara möjligt att göra avsteg härifrån. Inom industrin ökar nu antalet lediga platser... Nedgången i antalet sysselsatta har brutits, och antalet varsel om personalinskränkningar har kraftigt reducerats. Genom intensiva insatser har vi kunnat öka antalet enskilda beredskapsarbeten från några hundra under våren 1982 till över 16 000 i mars 1983. Regeringen föreslår nu att satsningen på näringslivet fullföljs genom att ett rekryteringsstöd införs fr.o.m. den 1 januari 1984. Stödet syftar till att skapa nya arbetstillfällen inom näringslivet och skall ersätta de nuvarande enskilda beredskapsarbetena. Rekryteringsstödet skall i första hand utnyttjas för att ge arbete för ungdomar och långtidsarbetslösa. AMS räknar med att upp till 40 000 personer kan komma att omfattas av rekryteringsstödet. När det gäller ungdomar har regeringen lagt fram ett stort antal förslag. Det gäller insatser inom gymnasieskolan, folkhögskolorna, lärlingsutbildningen och inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret för 16-17-åringar. En helt ny utbildningssatsning görs inom försvarets område. Arbetslösa ungdomar skall kunna få praktisk erfarenhet och utbildning inom försvarets många civila yrkesområden. Det gäller sjukvård, foto, verkstad m.m. Arbetsmarknadsutbildningen får resurser för att ta emot 132 000 deltagare. Utbildning för industrin och övrigt näringsliv skall prioriteras, samtidigt som utrymme skapas för kurser av typen starta eget. Förslag har lagts fram om ett nytt system för varvning av beredskapsarbete och utbildning. För ungdomar i åldern 16-17 år har kommunerna i dag ett uppföljningsansvar. Kommunerna har här gjort stora och effektiva insatser. De ungdomar som är 18-19 år möter dock fortfarande stora problem vid övergången mellan skola och arbete. Samhället kan inte passivt åse hur tusentals 18 och 19-åringar går utan arbete. Vi kan inte heller nöja oss med att betala ut arbetslöshetsunderstöd till dessa ungdomar. Varken de själva, deras föräldrar eller andra i samhället anser att det är rimligt att unga människor inte får möjlighet att göra en arbetsinsats utan blir hänvisade till att passivt uppbära bidrag. Det är mot denna bakgrund vi har lagt fram förslag om ungdomslag. Den grundläggande tanken i förslaget är att ungdomarna gemensamt skall planera och utföra viktiga arbetsuppgifter hos kommunerna, landstingen, de kyrkliga församlingarna och staten. Kommunerna blir ytterst ansvariga för att alla 18 och 19-åringar får en arbetsuppgift. Genom ungdomslagen skapas ett rejält skyddsnät för ungdomarna. Detta system skiljer sig på väsentliga punkter från det förslag om ungdomsslussar som den borgerliga regeringen lade fram. Vårt förslag omfattar alla 18-19-åringar, avtalsenlig lön utgår för arbetet, och kommunerna har en absolut skyldighet att ställa upp. Som framgått av min redovisning har regeringen lagt fram förslag på i stort sett alla de punkter som Ingemar Eliasson tagit uppi sin interpellation. Vi gör kraftfulla satsningar för de unga, vi stärker insatserna för dem som riskerar utförsäkring, och vi riktar in flera av våra åtgärder på att skapa arbeten i näringslivet. Det är min förhoppning att folkpartiet skall stödja de förslag som regeringen nu har lagt fram för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det har gått en tid sedan de här frågorna ställdes. Svaret har dröjt. En anledning har jag förstått vara att statsrådet har varit förkyld. Jag får därför önska statsrådet välkommen upp ur sjuksängen, och jag hoppas att krafterna nu skall räcka till för det slitsamma jobb som är arbetsmarknadsministerns. Svaret på mina frågor är en redovisning av vad regeringen föreslagit och beslutat sedan början av oktober. Det är såvitt jag kan se fritt från överraskningar och nyheter. Jag är ingalunda kritisk mot allt. Statsrådets avslutande förhoppning om instämmande från folkpartiets sida kan jag därför delvis infria — men bara delvis. Våra invändningar mot vad som gjorts är flera, och våra farhågor för vad som kommer är stora. Låt mig ta upp några av dem. Först gäller det synen på arbetslösheten, eller kanske snarare på syftet med de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Den allra första delen i svaret utgörs nämligen av en redovisning av hur många miljarder den nuvarande regeringen redan det första året har satsat på arbetsmarknadspolitiken. Jag antar att statsrådet förväntar sig beröm för det. Se, vad duktig jag är på att få loss pengar från finansministern! Låt mig säga att jag inte är särskilt imponerad. Det är som om katten kom med husets guldhamster i mun och begärde beröm för att han hade fångat en råtta. Antalet miljarder till arbetsmarknadspolitiken är ett dåligt mått på dess resultat och framgång. Det rör inte den arbetslöse i ryggen om regeringen satsar 10 eller 20 miljarder, om han eller hon ändå är arbetslös. Ett bättre mått är naturligtvis antalet arbetslösa, och det allra bästa måttet är antalet sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. Om arbetslösheten sägs i svaret att ökningen har varit mindre under det här året än under förra året. Vilken tröst! Vad glada de arbetslösa måste känna sig av ett sådant svar. Var det det socialdemokraterna gick till val på, att arbetslösheten skulle fortsätta att öka fast inte så snabbt? Naturligtvis inte. Arbetslösheten var borgarnas fel — det var budskapet. Vi ville ha arbetslöshet, det var vad fru Leijon och andra socialdemokrater sade och vad svenska folket fick höra. Jag skulle aldrig komma på tanken att beskylla Anna-Greta Leijon för något liknande. Men det gör mig betryckt och upprörd att höra alla dessa bortförklaringar av den höga arbetslösheten. Ännu i somras var det den förra regeringens fel. Nu är trösten att arbetslösheten inte längre ökar så fort. Samma sorts försök att undvika en redovisning av läge och utveckling på arbetsmarknaden finns i den proposition om sysselsättningen som regeringen har lagt. Det finns ett drag av förnöjsamhet som oroar. Är den arbetslöshet på 4 96 som vi har något som vi skall vänja oss vid? Är det f. ö. sant att regeringen har angett en arbetslöshet på 4 26 som en lämplig ambitionsnivå för arbetsmarknadsverkets insatser? Jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan dementera det ryktet. Arbetsmarknadspolitiken skall samverka med den ekonomiska politiken. Det betyder att arbetsmarknadspolitiken måste underlätta och stödja den nödvändiga saneringen av svensk ekonomi. Men om inte den ekonomiska politiken syftar till att hålla uppe sysselsättningen kan aldrig arbetsmarknadspolitiken ensam reparera misstagen. Jag har sagt det många gånger förut men låt mig upprepa det: När regeringen förra hösten höjde momsen — mitt under brinnande lågkonjunktur — då rullade man över en för stor börda på arbetsmarknadspolitiken. Utan den höjningen hade inte fru Leijon behövt ha så många miljarder till arbetsmarknadspolitiken men trots det kunnat redovisa ett bättre läge på arbetsmarknaden. Det kan tyckas som om regeringen nu erkänner detta samband. För på min första fråga om värnskatt svarar fru Leijon att den inte längre är aktuell. Jag är naturligtvis nöjd med det svaret. Min glädje förtas emellertid en smula av hänvisningen till den ekonomisk-politiska propositionen. Där finns ju för arbetsmarknadsdepartementets vidkommande endast nedskärningar, så hänvisningen måste syfta på de skattehöjningar som förekommer i rikligt mått i regeringsförslagets andra delar. I dag har vi hört talas om en ny höjning av skatten, denna gång bensinskatten. Regeringens mål är tydligen att komma med ett skattehöjarförslag i veckan. Det är inte genom ett höjt skattetryck som ekonomin kan saneras eller sysselsättningen räddas. Ten fri och rörlig ekonomi kan inte arbetslöshet helt undvikas. Men med en klok politik kan man hålla den nere och framför allt se till att den för varje arbetslös blir så kort som möjligt. Den utveckling vi sett under det här året, med ett ständigt stigande antal arbetslösa som blivit utförsäkrade, är mycket oroande. Det fördystrar bilden ytterligare. Arbetslösheten är inte bara högre än tidigare, den är också mer svårartad. Statsrådet svarar på min fråga om de utförsäkrade genom att hänvisa till beslutet om förtur till beredskapsarbete. Det är ingen idealisk lösning, men jag håller med om att den är bättre än inget arbete alls. Jag utgår från att den åtgärden inte får bli en passiv rutin utan att arbetsförmedlingarna har som instruktion att analysera varför den arbetslöse hamnat i en utdragen arbetslöshet. I många fall är säkert utbildning ett bättre alternativ än ett nytt beredskapsarbete. Min tredje och fjärde fråga handlade om vad regeringen avser att göra för att stimulera tillkomsten av varaktiga arbeten för ungdomar och övriga, främst inom näringslivet. Inriktningen mot arbeten inom industrin med hjälp av arbetsmarknadspolitiska insatser är bra. Det nya rekryteringsstödet är i stort sett utmärkt, utbildningen inom företagen likaså, och naturligtvis lärlingsutbildningen. Det skulle vara intressant att, om tiden medgav, uppehålla sig kring den svängning i socialdemokratiskt tänkande som dessa tre åtgärder avspeglar. Jag har i färskt minne socialdemokraternas motstånd mot utbildning i företagen när folkpartiet föreslog det i början och mitten av 1970-talet. Och avogheten mot lärlingsutbildningen har ju hållit i sig tills nu. Jag hoppas det nu handlar om en varaktig sinnesändring. Är det så, finns ju ingen anledning att begränsa antalet lärlingsplatser. Låt dem få den utbredning de kan få. Detta är ett billigare alternativ än vad som annars väntar. Också syftet bakom de s.k. ungdomslagen är det lätt att instämma i. Det är ju egentligen folkpartiets gamla ungdomsgaranti man försöker genomföra. Det är bättre att ungdomarna har ett jobb om också på deltid än inget alls, och jag är den förste tillskyndaren till tanken att pengarna inom arbetsmarknadspolitiken skall betalas ut som lön och inte som arbetslöshetsunderstöd. Men även ett riktigt syfte kan förfelas, och ungdomslagen har många svagheter. Det sägs i svaret att de avviker från vårt beslut om s.k. ungdomsslussar. Jo, det vill jag lova! Socialdemokraterna ville aldrig förstå idén med kommunala ungdomsslussar. Tanken med ungdomsslussarna var att bygga upp mottagningsstationer i varje kommun, där något meningsfullt kunde ordnas för ungdomarna medan arbetsförmedling och skolmyndigheter jobbade med att ta fram lämpligt arbete eller utbildningsplats. Det behovet kvarstår även om riksdagen antar den här Leijonlagen. De föreslagna ungdomslagen utgör alltså egentligen inget alternativ till ungdomsslussarna. Däremot är de alternativ till att bygga vidare på avtalet om ungdomsplatser. Och då är ungdomslagen ett sämre alternativ. Svagheten med de s.k. ungdomslagen är att staten försöker skapa jobb med tvång. Det är dömt att misslyckas. Man tvingar kommunerna, man tvingar parterna och man tvingar ungdomarna. Fru Leijon ryter i alla riktningar i stället för att försöka få de olika inblandade parterna att spela med. Detta borde inte vara omöjligt, för alla har ju samma intressen. För det första är ungdomslagen en sämre lösning än att förmå parterna att förhandla fram en utvidgning av ungdomsplatserna. Arbetslöshetsunderstödet borde liksom när det gäller avtalet om ungdomsplatser användas för att betala en del av lönen. För det andra är ungdomslagen sämre därför att de tvingar statliga och kommunala arbetsgivare att plocka fram tillfälliga jobb i stället för att stimulera fram varaktiga jobb i näringslivet. För det tredje är det en sämre lösning, därför att det tvingar in ungdomarna i tillfälliga deltidsjobb i stället för att ge dem chansen till framtidsjobb i näringslivet. Det är kort sagt inget Columbi ägg fru Leijon värpt. Men sedan regeringen avvecklat ungdomsslussarna, tagit bort yrkesintroduktionen och misslyckats med att utvidga avtalen om ungdomsplatser återstod kanske inget annat än att lagstifta fram deltidsjobb. Det luktar litet panik. Man låser in ungdomarna hos kommunerna i temporära deltidsjobb i stället för att söka slussa dem till varaktiga jobb i näringslivet. Hur skall man då få fra varaktiga jobb? Ett sätt är att förmå parterna, med de ekonomiska stimuli som finns, att förhandla fram en utvidgning av avtalen om ungdomsplatserna också för 18-20-åringar. Från TCO föreslås nu att arbetsgivaravgiften på ungdomarnas löner sänks. Det är egentligen ett konstaterande av att lönekostnaderna för många ungdomar är för höga för att de skall få jobb. Från folkpartiet har vi framfört liknande förslag. Jag skulle vilja råda fru Leijon att ta fasta på det förslaget. Det vore bra om fru Leijon åtminstone kunde redovisa hur hon ser på ungdomarnas situation på litet längre sikt. Är arbetsmarknadsministern beredd att initiera överläggningar med parterna i syfte att hitta lösningar som ger varaktiga arbeten åt ungdomar? I svaret sägs vidare att regeringen lyckats bryta trenden — ”trenden” är alltså trenden mot ständigt ökad arbetslöshet. Jag undrar det. För egen del tycker jag att det egentligen bara finns två trender värda att tala om— den som pekar uppåt, och den som pekar nedåt. Fortfarande går arbetslöshetskurvan uppåt. Jag skulle därför vänta med att tala om ett trendbrott till dess att krönet på arbetslöshetskurvan nåtts. Om man tittar på antalet sysselsatta är det ännu mera osäkert om någon trend brutits. Antalet sysselsatta är ju i stort sett konstant, och tar man bort alla som befinner sig i åtgärder är det det motsatta som gäller. Antalet som har arbete på den reguljära arbetsmarknaden har sjunkit. Det är trots allt det som både ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik syftar till — att ge människor varaktigt arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Nedgången i antalet sysselsatta inom industrin har brutits, sägs det vidare i interpellationssvaret, som ett bevis för att vi går mot ljusare tider. Det är dess värre inte sant. Så här står det i den senaste Konjunkturbarometern, från slutet av oktober: ”Antalet anställda inom industrin fortfor att minska under tredje kvartalet, och detta på såväl arbetaroch tjänstemannasidan.” Det är sant att världskonjunkturen nu vänder uppåt. Och efter de båda devalveringarna 1981 och 1982 har exportindustrin förstärkt konkurrensläget. Men det kan dess värre inte utan vidare översättas i ökad efterfrågan på arbetskraft. Det framgår också klart av Konjunkturbarometern. Beskrivningen av läget inom industrin, bransch för bransch, blir en upprepning av samma sak: förbättrad orderingång men minskad sysselsättning. Låt mig göra några axplock: — Orderingången till livsmedels-, dryckesvaruoch tobaksindustrin fortsatte att utvecklas positivt. — — — Antalet anställda väntas minska ytterligare under vinterhalvåret. —- Orderingången till textil-, beklädnadsoch läderindustrin steg som väntat. — — — Sysselsättningen väntas däremot bli oförändrad. — För trävaruindustrin fortsatte exportingången att växa. — — — En minskning av antalet arbetare planeras för vinterhalvåret medan antalet tjänstemän bedöms bli i stort sett oförändrat. - Den samlade efterfrågan till massa-, pappersoch grafisk industri fortsatte som väntat att öka. —-—-— Den planerade produktionstillväxten förutses inte komma att medföra någon ökning i sysselsättningen för de närmaste två kvartalen. Antalet anställda väntas i stället minska under den aktuella tiden. —- Orderläget för kemisk industri, gummivaruoch plastvaruindustrin fortsatte som väntat att förbättras ytterligare. — — — Dock förväntas endast en marginell ökning av antalet arbetare och tjänstemän under fjärde kvartalet. — Efterfrågeläget för jordoch stenvaruindustrin har under tredje kvartalet i år snarast försvagats totalt sett. — — — Sysselsättningen — — — beräknas fortsätta att minska. — Exportorderingången till järn-, ståloch metallverken ökade markant under tredje kvartalet. — — — En minskad sysselsättning förutses på tjänstemannasidan medan antalet arbetare väntas bli i stort sett oförändrat för branschen som helhet. — Verkstadsindustrin fortfor att stärkas. — —— Sysselsättningen däremot väntas minska under vinterhalvåret både vad gäller arbetare och tjänstemän. Så långt citat ur Konjunkturbarometern. Varven, slutligen, kan vi glömma, för där är det svagt vad gäller både orderläge och sysselsättning. Utsikter av det här slaget kan hålla vem som helst vaken på nätterna — i varje fall den som oroar sig för hur det skall gå med sysselsättningen, inte minst för våra ungdomar. Det är svårt att få stöd för någon större optimism — ja, inte ens för påståenden om att trenden skulle ha brutits. Utsikterna blir ju inte bättre av att man påstår att det ser ljust ut. Jag önskade verkligen att arbetsmarknadsministern hade rätt när hon talade om att trenden brutits, men inte kan man känna sig övertygad om det när man studerar verkligheten som man möter den i det dagliga livet, i statistiken eller i prognoserna. Till slut måste jag därför fråga om det finns någon strategi för framtiden eller åtminstone någon uppfattning om vart det bär hän med sysselsättningen. Har Anna-Greta Leijon och regeringen någon uppfattning om vad de prognoser om ekonomins tillväxt som regeringen lagt fram leder till när det gäller sysselsättning och arbetslöshet? Finns någon uppfattning och finns någon strategi för hur vi skall klara sysselsättningen — med varaktiga jobb — bortom första kvartalet 1984?

Herr talman! Får jag börja med att knyta an till Ingemar Eliassons resonemang om utsikterna framöver — om man skall vara pessimistisk eller optimistisk. Ingemar Eliasson gjorde ungefär den sammanfattningen att det inte finns något skäl för optimism vare sig om man ser på statistiken, på verkligheten eller på prognoserna. Jag skulle vilja säga att det faktiskt finns skäl för en viss optimism både om man ser på statistiken, om man tittar på hur det ser ut i verkligheten och om man tittar på prognoserna. Jag skall inte dra alla siffror som tänkas kan för att stödja detta påstående utan bara ta ett par av dem. Vad visar statistiken? Vi kan se på vad som har skett det första halvåret i år och jämföra med vad som skedde förra året, och vi kan titta på vad som har hänt de senaste åren — de sista åren av den borgerliga perioden. Då kan vi faktiskt, vare sig vi tittar på sysselsättningen eller på arbetslöshetssiffrorna, se att det finns skäl för en begynnande optimism. Det är som Ingemar Eliasson säger — att arbetslösheten i år är väldigt hög, högre än förra året. Men vi har fått en annan trend i utvecklingen. En sak som just nu kan sägas vara aktuell är tillströmningen av nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingarna. Jämfört med förra året föreligger där en klar ökning, inte minst när det gäller industrin. Statistiken över lediganmälda nya platser ger alltså en viss grund för optimism. Jag tror, Ingemar Eliasson, att om man talar med folk som arbetar ute i näringslivet, får man på många håll stöd för bedömningen att vi är på rätt väg. Ett klart sådant tecken — och det kan varje enskild människa mycket lätt konstatera — är övertidsarbetet inom industrin. Här kan man utläsa utvecklingen ur statistiken, men även de enskilda arbetstagarna märker i mycket stor utsträckning utvecklingstrenden. Arbetstagarna blir beordrade övertidsarbete. Visserligen tillhör jag dem som tycker att företagen borde ta chansen att i det här läget nyanställa i stället för att utnyttja alla möjligheter till övertidsarbete. Trots allt: Till det som verkligheten kan tala om för oss när det gäller att bedöma framtiden och som ger en fingervisning om att det är någonting positivt i görningen hör just det ökade uttaget av övertid. Så till prognoserna. Ingemar Eliasson läste upp en lång rad citat ur Konjunkturbarometern. I och för sig tror jag inte att han läste fel, men man kan också läsa andra prognoser. Jag kan återge vad arbetsmarknadsstyrelsen skrivit i det pressmeddelande där länsarbetsnämndernas prognoser presenterades. Länsarbetsnämnderna har ju kontakt med ett stort antal företag, fråga dem hur de bedömer utvecklingen framöver. AMS kommer efter en sammanställning av allt detta fram till följande resultat. ”Efterfrågan på arbetskraft har under de senaste månaderna stabiliserats och väntas öka under det närmaste året — — -. Detta leder till att antalet lediga platser blir fler framför allt inom industrin. Samtidigt bedöms utbudet av arbetskraft fortsätta att öka, bl.a. genom en ökning av befolkningen i de arbetsföra åldrarna och en viss ökning av benägenheten att förvärvsarbeta. När det gäller arbetslösheten bedömer AMS att den kommer att minska något under det närmaste halvåret till följd av konjunkturuppgången och de planerade sysselsättningsåtgärderna. Under våren och sommaren väntas arbetslösheten minska ytterligare främst genom att industrin kommer att efterfråga personal. Arbetslösheten minskar först i regioner med stor andel industrisysselsatta, bl.a. i Smålandslänen. Antalet sysselsatta kommer att öka under det närmaste året och främst då inom industrin och i delar av den privata tjänstesektorn.” Jag säger inte detta — och inte heller det som jag sade i det inledande svaret när det gäller statistiken — därför att jag underskattar våra problem. Tvärtom, vi har stora svårigheter framför oss när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Men jag tror att det är viktigt att vi ser realistiskt på förutsättningarna att klara oss ur situationen. Sprids det en enorm pessimism — som det görs på sina håll ute i världen, liksom också av vissa personer här hemma i Sverige — kan man få intrycket att det inte spelar någon roll hur mycket man än satsar på arbetslösheten, eftersom det inte går att göra någonting åt den. Jag menar att detta är helt felaktigt. Det går att göra någonting åt problemen, men det tar tid. Det finns inga Columbi ägg, men det är många olika åtgärder som måste vidtas. När vi gått vidare med arbetsmarknadspolitiken — och här lämnade jag en redovisning vid den allmänpolitiska debatten för ett tag sedan — har vi delvis ändrat arbetsmarknadspolitikens inriktning. Vi har gjort detta mot bakgrund av att vi ser ljusare tendenser ute i det enskilda näringslivet. Jag sammanfattade förut vår arbetsmarknadspolitik, som den presenterades i den senaste propositionen, i tre punkter. För det första skall vi tillbaka till arbetslinjen, bort från kontantstöden. För det andra skall vi göra en stor satsning på den enskilda sektorn.

Vi kommer, precis som AMS säger i sin prognos, att kunna se fram mot bättre siffror — delvis tack vare den allmänna ekonomiska politiken, med devalveringen, delvis tack vare de särskilda sysselsättningspolitiska åtgärderna. När Ingemar Eliasson började lät han nästan som moderaterna i våras här i riksdagen när han med ganska mycket av förakt i rösten talade om de många miljarder som har satsats på arbetsmarknadspolitik. Man kan visserligen säga som Ingemar Eliasson, att det för de arbetslösa är ointressant om de där miljarderna satsats, men Ingemar Eliasson vet precis lika väl som jag att om vi inte hade satsat dem, då hade de arbetslösa varit så oändligt många fler. Trots det som Ingemar Eliasson nu stod och sade gläder jag mig åt att det egentligen bara var moderaterna som mälde sig ur intressegemenskapen när vii våras i riksdagen röstade om de här miljarderna. Folkpartiet och Ingemar Eliasson röstade, precis som vi, för dessa satsningar. Jag hoppas, med detta som bakgrund och med det som Ingemar Eliasson ändå tog fram som positivt i de nya förslag vi har lagt fram, att vi kan räkna med fortsatt stöd också under hösten. Om man inte utnyttjar de möjligheter till en aktiv arbetsmarknadspolitik som vi tack och lov har i det här landet, kommer vi att få mycket stora svårigheter på den öppna arbetsmarknaden med stora problem för många arbetslösa människor. Min taletid börjar närma sig sitt slut. Jag hade tänkt att kommentera en del av det som Ingemar Eliasson sade om ungdomslagen också. Jag ber att få återkomma till det i en senare replik.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för dementin när det gäller ambitionsnivån beträffande arbetslösheten. Man kan ju få intrycket att arbetslösheten är ett mindre ont i dag trots att den är högre än för ett år sedan, eftersom det är ett mindre diskuterat ämne. Antalet krisrapporter som duggar ner är av någon anledning mindre till antalet än för bara ett år sedan. Då har också uppgiften kommit att man skulle ha nöjt sig med en nivå för arbetslöshetsbekämpningen på 4 96 under den kommande vintern. Jag är glad över att detta tillbakavisas. Jag hoppas att man inte rättar sig efter några sådana falska signaler i arbetet. Jag vill inte här sprida någon svartsyn. Jag ser också ljuspunkterna som fru Leijon talade om när det gäller industrins efterfrågan på arbetskraft. Det vore ju konstigt om man efter tre fyra fem eller kanske flera år av ständig trimning av arbetsstyrkan inte så småningom hamnade i ett läge där man måste börja nyrekrytera. Detta har satt sina spår i antalet lediga platser osv. Man skall emellertid komma ihåg att det är på en mycket låg nivå. Vad jag vill framhålla är att man ännu inte kan tala om en förändrad trend i riktning mot ökad sysselsättning, vare sig i industrin eller på arbetsmarknaden i stort. Jag gör dock inga förutsägelser om huruvida detta kan inträffa under 1984 och 1985 eller inte. Vad jag ville locka arbetsmarknadsministern till var att försöka höja blicken en grad för att se något längre in i framtiden. Då man gör det blir man nämligen inte glad. Vi kan komma att få en högkonjunktur 1984-1985 som ger oss ett något bättre läge på arbetsmarknaden. Men vad händer trendmässigt på lång sikt? Fru Leijon kanske kommer ihåg att vi — om jag minns rätt — hade en sådan utveckling från 1978 till 1979 som innebar en ganska klar förbättring av läget på arbetsmarknaden. Men lägger man linjalen på kurvan för den långsiktiga utvecklingen så ser man ju en ständig försämring av arbetsmarknaden. Om man utgår från den tillväxtprognos som regeringen själv redovisar i den reviderade finansplanen och uppgifter i övrigt från långtidsutredningen 1980 — den har ju inte reviderats än, men jag antar att den inte kommer att se särskilt mycket ljusare ut än vad den gjorde då — kommer man fram till mycket otäcka arbetslöshetstal i slutet av detta årtionde. Det var det jag undrade om arbetsmarknadsministern hade tittat närmare på. Om så inte har skett, skulle jag — om det inte tas illa upp — vilja rekommendera en studie i departementet på denna punkt, inte för att förta den optimism som kan finnas utan för att vi skall vara bättre rustade att klara sysselsättningen på längre sikt. Jag har bett riksdagens upplysningstjänst att göra det.

— på ca 12 90 arbetslöshet 1990. Jag har inte velat säga detta för att förta intrycket av att vi kortsiktigt kan få en förbättring utan för att säga att det inte ordnar sig av sig självt, även om vi under de närmaste två åren skulle få en tillfällig förbättring. Där bortom hotar en väldigt obehaglig fortsättning. Det är nu vi skall se till att stämma i bäcken för att inte hamna i denna strida å av ökad arbetslöshet. Det vore intressant om arbetsmarknadsministern ändå ville ge några kommentarer till dessa dystra utsikter. Jag vill säga att de åtgärder som har föreslagits när det gäller industrins medverkan i arbetsmarknadspolitiken är utmärkta, och jag tror att de kan ge någon förbättring under 1984, men långsiktigt efterfrågar ju inte industrin mer arbetskraft än den behöver. Och på de andra sektorerna av ekonomin vet vi hur det ser ut. Den offentliga sektorn kommer säkert att få ökade skatteinkomster framöver, men mer och mer av dem går åt till att betala räntor och skulder. Det blir tjänstesektorn på den privata sidan som vi får lita till, och då krävs, inte minst för ungdomarnas vidkommande, att man får fram nya avtal som stimulerar tillkomsten av varaktiga jobb. Arbetsmarknadsministern har ännu inte lagt fram sina synpunkter på denna mera varaktiga lösning.

Fru talman! Det är naturligtvis litet svårt för mig att kommentera den utredning som Ingemar Eliasson har bett riksdagens upplysningstjänst att göra, men om det är så att man — som Ingemar Eliasson säger — har lagt ut en linjal, är det ju inte särskilt mycket att hålla sig till. Politik kan och får aldrig vara att lägga ut en linjal. Full sysselsättning är den socialdemokratiska regeringens mål, och det finns ingen fråga som vi har ägnat oss mera åt under det år då vi har suttit i regeringsställning än åt att diskutera och lägga fram förslag för att bekämpa arbetslösheten. Det är precis som Ingemar Eliasson säger, att det inte ordnar sig av sig självt. Men det är det som man har trott i många länder: att arbetslöshetsproblemet löser sig självt, och är det några som råkar illa ut under tiden, så får de närmast skylla sig själva. Det är inte den socialdemokratiska politiken, och kommer aldrig att bli det, och det kommer heller aldrig att bli 12 926 arbetslöshet i det här landet med en socialdemokratisk regering vid rodret. Men det viktiga är att vi, innan vi ordentligt kan sätta oss ner och fundera över vilka risker och problem framtiden kan innebära för oss, först måste klara ut dagens aktuella problem. Om vi inte löser dagens sysselsättningsproblem, får vi aldrig den tiden. Det pågår på många håll ett arbete med att försöka bedöma framtidens arbetsmarknad. Det sker naturligtvis också inom arbetsmarknadsdepartementet. En viktig aspekt i det sammanhanget är givetvis frågan om den tekniska utvecklingen. Därvidlag är det, som Ingemar Eliasson mycket väl vet, eftersom han ju har varit med i departementet tidigare, så att dataeffektutredningen arbetar med att försöka belysa olika delar av den nya teknikens effekter på sysselsättningen, regionalt och för olika grupper och även totalt sett. Detta är en viktig pusselbit för oss vid bedömningen av utvecklingen framöver. Många andra viktiga pusselbitar kommer, tror jag, delegationen för arbetstidsfrågor att ge oss. Delegationen för ett fortgående resonemang om olika arbetstidsfrågor. Jag tror inte, som man gör på en del håll ute i världen, att en arbetstidsförkortning, en arbetsdelning eller någonting liknande skulle kunna hjälpa oss att lösa de akuta sysselsättningsproblemen. Däremot tycker jag att det finns goda skäl för oss att i framtiden se arbetstidsförkortningar som någonting positivt. Kan vi klara av de ekonomiska problem vi har och få en god produktion ute i industrin, så kan det ge oss förutsättningar att både ge en tryggad sysselsättning och utrymme för arbetstidsförkortning. Det arbete som bedrivs inom delegationen för arbetstidsfrågor efter de nya direktiv som den delegationen har fått sedan vi kom till regeringsmakten är i hög grad ett arbete för att kunna ge oss underlag för en bedömning av framtidens arbetsmarknad. Dessutom pågår, som Ingemar Eliasson säger, arbetet med en ny långtidsutredning. I de diskussioner som förs inom departementet och som ligger bakom de förslag som vi nu har lagt fram inför riksdagen om en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken ligger självfallet också funderingar över hur arbetsmarknaden i framtiden kommer att se ut och hur vi skall skapa en situation där vi kan ta till vara alla de olika uppslag och intressen som kan finnas ute i det svenska näringslivet. Låt mig här koppla över till diskussionen om ungdomslag, som vi var inne på förut. Det finns naturligtvis, när man kommer med ett förslag av den här typen, som är nytt och oprövat, utrymme för en mängd olika synpunkter som pekar på hinder för att det här skall kunna fungera bra. Det finns en oändlig uppsjö av praktiska problem som, om man så vill, kan dras fram — det har ju inte varit någon brist på sådana exempel i debatten. Samtidigt tror jag att alla ändå är medvetna om att den situation som vi nu har är helt oacceptabel. Det finns en stark vilja, både hos fackliga förtroendemän och hos kommunalpolitiker, hos ungdomarna själva och hos väldigt många andra vuxna ute i samhället som är engagerade i de här problemen att hitta angreppspunkter. Jag tror att vi ur förslaget om ungdomslag kommer att kunna forma en ny verksamhet, som kan fånga upp mycket av det som är positivt. Jag är helt övertygad om — och jag tycker att jag har fått många praktiska erfarenheter när jag talat med kommunalfolk och många andra — att de stora problem som man nu talar om kommer att kunna lösas ganska snabbt. Det pågår redan i dag ute i kommunerna en tankeverksamhet och ett praktiskt planeringsarbete inför hur man skall kunna utnyttja det här. Många kommuner har sett de positiva insatser som staten har gjort, och de ser också att de egentligen får mycket större handlingsmöjligheter än tidigare. Många ungdomar säger naturligtvis att de allra helst vill ha ett stadigvarande arbete på heltid, men de säger att den här ungdomslagen ändå är oändligt mycket bättre än de alternativ som finns i dag.

Jag tror att förutsättningarna för att få sådan verksamhet att blomstra i framtiden är ganska goda genom att man får till stånd en verksamhet i lag. Det kan underlätta detta arbete betydligt mer än de former som vi har i dag. Man kan säga att mycket av dessa tankegångar finns i de aktiviteter vi har satt i gång till följd av det beslut som riksdagen fattade på regeringens förslag i våras om 100 milj.kr. till en särskild industrikampanj. Dessa 100 miljoner håller man just nu på att börja använda ute i landet. 10 miljoner av dessa 100 miljoner går till speciella ungdomsprojekt, och 10 miljoner går till speciella jämställdhetsprojekt. En del av pengarna går till finnuppverksamhet bland ungdomar. En del av pengarna går till Gnosjö — för att vi skall kunna hitta bättre former för att utnyttja en situation som man har i vissa Smålandskommuner, när man nu börjar få full fart på olika verksamheter och börjar efterfråga arbetskraft, och även har problem med att täcka in den efterfrågan. Det är fråga om ett samarbete mellan Gnosjöföretag och arbetsförmedlare liksom om samarbete mellan Gnosjöföretag och arbetstagare i andra delar av landet, där man inte har en sådan bra fart på verksamheten, som t.ex. i Svängsta i Blekinge. Men den största delen av de här 100 miljonerna skall vi inte sitta och bestämma om centralt, utan vi skall låta framför allt lokal och regional aktivitet få en chans. Det pågår just nu ute i landet, i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, arbetsmarknadsmyndigheterna, utvecklingsfonderna och många andra, ett intensivt arbete när det gäller både hur man skall kunna stimulera industrin till tidigareläggning av industrianställningar och hur man skall kunna stimulera ungdomar till intresse för industriarbete. Jag tror att detta arbete kommer att vara oerhört väsentligt för oss också när vi skall möta de problem som Ingemar Eliasson skisserar upp och som kommer i slutet av detta årtionde, efter 1985 och framemot 1990. Det är i dag som vi måste lägga en praktisk grund för en aktivitet ute i landet för att ta till vara allt det som kan ge oss goda sysselsättningsmöjligheter så småningom. Jag tror att en kombination av en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik, med utrymme för sådana här lokala initiativ, är en bra politik.

Fru talman! Den del i tanken på ungdomslag som handlar om fördelen med att arbeta och träffas i grupp för att stötta och stödja varandra och ta reda på värdefulla uppslag har jag ingen invändning mot. Det fanns också i förslaget och beslutet om ungdomsslussar. Och det kan man ta vara på, utan att för den skull lagstifta om att ungdomarna skall uppehålla sig på deltidsjobb, utan att lagstifta om att kommunerna skall tillhandahålla jobb, dvs. tvinga in ungdomarna på jobb som de kanske inte alls är lämpliga för och, framför allt, som inte ger någon varaktig lösning. Ta vara på denna tanke om att samla ihop arbetslösa ungdomar och kolla vad de har för idéer! Men se till att det inte stannar vid att de hålls kvar hos kommunerna eller någon statlig myndighet ett halvår och sedan ingenting händer! Den stora svagheten är ju att det inte finns någon fortsättning efter denna inlåsning hos kommunerna under ett halvår. Jag tycker att det är viktigt att man håller på arbetsfördelningen mellan statsmakter och parterna på arbetsmarknaden. Det är parterna som skall bestämma vad ett visst arbete är värt i kronor och ören räknat, dvs. de skall sätta lönerna. Om man får en för stor arbetslöshet över en betydande tidi en fri ekonomi som vår beror det bl.a. på att man har ett för högt löneläge. För många ungdomar är det alldeles avgjort på det sättet att tröskeln till att komma in på arbetsmarknaden är för hög. Detta är egentligen inte längre någonting kontroversiellt. När parterna träffade avtal om ungdomsplatserna var det därför att jobben inte räckte till för oerfarna 16 och 17-åringar med de ingångslöner som gällde. Och kom ihåg att det kom till under vår tid, därför att vi ställde statsbidrag till förfogande. Min fråga är därför: Varför är det inte möjligt att åstadkomma något liknande för arbetslösa 18-20-åringar som det som var möjligt att åstadkomma för 16 och 17-åringar? Jag säger inte att ersättningen skall vara densamma — parterna skall bestämma ersättningen för jobben. Men det vore rimligt om arbetsmarknadsministern tog initiativ till överläggningar och erbjöd ett statsbidrag, motsvarande KAS, att ingå som del i sådana löner, i stället för att låsa in ungdomarna på temporära deltidsjobb hos kommuner och staten. Nej, fru Leijon, jag sade inte att utredningstjänsten lade en linjal på kurvorna och bara drog i väg strecket. Så oseriöst jobbar inte utredningstjänsten här i riksdagen. Jag redovisade vad man hade lagt till grund för antaganden och att dessa var hämtade ur dokument som regeringen har lagt fram och som har behandlats i riksdagen. Det pekades fram mot dessa otäcka siffror 1990. Jag tror inte heller att det blir på det viset, men vi tar ju fram sådana uppgifter just för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Fru Leijon tror att det räcker med att deklarera att med en socialdemokratisk regering kommer det inte att inträffa. Vi kan bara konstatera, att med en socialde mokratisk regering har arbetslösheten stigit. Vad jag frågar efter är: Vad för slags strategi finns det bakom när det gäller den långsiktiga utvecklingen? Man kommer inte förbi lönebildningsfrågorna och hur man underlättar avtalsrörelsen, hur man stimulerar parterna att träffa nya avtal om ungdomsjobb, osv. Tänk om regeringen under denna höst, när svenska folkets största fråga är hur vi skall klara sysselsättningen, hade samlat nationen till en gemensam kamp mot arbetslösheten! Tänk om regeringen hade kallat parter och partier till överläggningar om det i stället för om löntagarfonder! Där visste man ju att man inte skulle få någon medverkan från dem som ville hålla fast vid en marknadsekonomi. När det gäller kampen mot arbetslösheten kan regeringen vara säker på att det finns massor med god vilja att dra i samma riktning. Det verkar som om problemet med löntagarfonder har blockerat tänkandet på ett antal andra punkter inom det socialdemokratiska partiet. Det är väl därför som arbetsmarknadsministern nu inte kan utveckla några synpunkter på hur vi långsiktigt skall skapa varaktiga arbetstillfällen. Jag hoppas att en sådan strategi, en sådan analys och sådana förslag skall redovisas i budgetpropositionen i januari.

Fru talman! Tänk om regeringen hade kallat parter och andra intresserade till diskussion om hur vi skall klara arbetslösheten, säger Ingemar Eliasson. Men i den inbjudan till de andra politiska partierna, till arbetsmarknadens parter och till andra intressenter ute i samhället som regeringen skickade ut i samband med diskussionen om löntagarfonder fanns väldigt många frågor om precis detta. Det fanns ett utrymme för diskussioner om också dessa frågor. Regeringen har faktiskt försökt arbeta med en utsträckt hand, men från andra håll har man slagit igen dörrar och vägrat att ställa upp i diskussionerna. Ingemar Eliasson lever i något av ett drömsamhälle om han tror att det går att få en allmän uppslutning kring de åtgärder som behövs för att motverka arbetslösheten. Tyvärr kan vi ju t.o.m. här i riksdagshuset se att det finns partier som inte ställer upp på att bekämpa arbetslösheten på det sätt som Ingemar Eliassons och mitt parti vill göra. Mycket talar dess värre också för att problemen är mycket större än vad Ingemar Eliasson i vissa sammanhang gör gällande. Den diskussion om lönesättning som han för tycker jag ibland är alltför enkel. Jag vill påminna om en liknande diskussion som vi hade för några år sedan. Innan Ingemar Eliassons regering ändrade lagen och införde möjlighet för arbetsgivaren att tillämpa provanställning av ungdomar hette det att om bara arbetsgivaren fick denna möjlighet, skulle vi klara ungdomsarbetslösheten. Den svenska Åmanlagstiftningen sades vara orsak till ungdomsarbetslösheten. Det var det budskap som mötte oss från talarstol till talarstol. Arbetsgivarorganisationerna lovade att ge tiotusentals ungdomar jobb bara de fick en lagändring. Den lagändringen genomfördes sedan. Tyvärr tror jag inte att någon i dag kan säga att den har skapat några jobb. Ser man på frågan om lönerna tror jag att också Ingemar Eliasson vet att problemen är mer komplicerade än så. Det är inte så enkelt att man bara genom att sänka ungdomslönerna skulle kunna klara problemen. Bara det enkla faktum att de flesta företag ute i det enskilda näringslivet med de minimilöneavtal som gäller skulle kunna betala lägre löner än de gör visar att situationen är mycket mer komplicerad. Till sist vill jag redovisa ytterligare några siffror, baserade på den senaste arbetslöshetsstatistiken, dvs. uppgifterna för september månad. I september 1976 lämnade socialdemokraterna den regeringsmakt som de innehaft under lång tid. Då var arbetslösheten 70 000. År 1982 lämnade de borgerliga regeringsmakten efter sex år. Då var arbetslösheten 176 000. Det är ett ganska dåligt betyg för vad de borgerliga lyckades åstadkomma under sina sex år. Jag vill inte påstå att alla de problem som ligger bakom den höga arbetslösheten är orsakade av borgerlig regeringspolitik. Det finns mycket som ni inte kunde göra något åt, som ni inte kan rå för, men jag vill påstå att ni inte underlättade och förbättrade situationen. Det är inte så att man kan slå sig till ro och hoppas att arbetslösheten upphör av sig själv. Den fordrar ett dagligt arbete. Arbetsmarknadspolitiken är bara ett komplement till den ekonomiska politiken. Men den utveckling som vi nu har på den svenska arbetsmarknaden visar att den socialdemokratiska regeringens politik under det här första året har lett in på rätt väg, och vi kommer att fortsätta den politiken. Därmed kan vi också se fram emot en bättre situation på arbetsmarknaden.